Herr talman! Eftersom jag i min interpellation, som statsrådet Dahl strax skall besvara, har exakt samma fråga som den Ivar Franzén här har tagit upp — nämligen frågan om kostnaden för speciellt O 3 och F3 — tar jag mig friheten att gå upp i den här debatten. Då slipper jag traggla om samma sak vid behandlingen av nästa ärende, som alltså gäller min interpellation. Vi kan då hoppa över den punkten. Det intressanta i detta sammanhang är det som hela tiden har påståtts om kärnkraften kontra andra energislag, nämligen att kärnkraften skulle vara så billig. Nu börjar man ju att ha litet bättre underlag, och på det sättet kan man bättre överblicka de här sakerna. I de utredningar som har förekommit — jag tänker närmast på energikommissionen, där statsrådet Dahl själv var medlem, och på konsekvensutredningen, som jag berörde förra veckan — framfördes hela tiden argumentet att kärnkraften var så oerhört billig jämfört med andra energislag och att den ekonomiskt sett och även från andra synpunkter skulle ställa sig mycket fördelaktig för Sverige. Men vi kan hålla oss till den ekonomiska aspekten. Då skulle jag vilja fråga Birgitta Dahl: Hur är det med beräkningarna i dag, med tanke på vad regeringen nu kan överblicka och med tanke på Birgitta Dahls egna synpunkter i detta sammanhang? Är det så, som framhölls när det gäller energikommissionens och konsekvensutredningens arbete, att kärnkraften är så billig i jämförelse med andra energislag? Det påstods ju som sagt, och då hade man många tabeller och annat som underlag. Jag skulle vilja anknyta till en sak när det gäller kostnadsberäkningarna, och det är avfallshanteringen, som Ivar Franzén här inte gick in på men som naturligtvis sammanhänger med driftkostnaden. Enligt en lag om finansieringen skall kraftproducenterna avsätta pengar för detta ändamål. Det kommer i slutomgången naturligtvis att drabba konsumenterna i form av höjda elräkningar. Kostnaderna måste ju tas ut på något sätt. Det är en viktig aspekt när man talar om kostnaderna för kärnkraften. Vilka beräkningar har regeringen och energiministern i det här fallet som underlag? Vad kommer den slutliga kostnaden, exempelvis för Forsmark 3 eller Oskarshamn 3 att bli, om man också tar hänsyn till den ordentliga beräkning av driftkostnaden som innefattar avfallshanteringen? Vi vanliga dödliga vet väldigt litet om vad den kostnaden i slutänden egentligen kommer att belöpa sig till. Sedan ytterligare något om kostnaderna. 1977 — om vi skall gå så långt tillbaka i tiden — beräknade Vattenfall att Forsmark 3 skulle kosta 5-6 miljarder kronor. Jag observerar här en skillnad i svaret till mig och i svaret till Ivar Franzén — jag har tagit del av statsrådets skriftliga svar på min interpellation. Birgitta Dahl har beträffande min interpellation svarat att det inte går att beräkna kostnaderna. Men ändå — det visste jag redan — kommer det en hel mängd olika beräkningar. Det hade nog varit bra om det också i svaret på min interpellation hade funnits just belysande kalkyler etc. — det är ju vad man är ute efter att få veta när man frågar om sådana här saker — och inte bara ett kort svar att det inte går att göra några beräkningar. Sådana måste det ju gå att göra. Det har vi alldeles nyss fått bevis på. 1977 talades det alltså om en kostnad av 5-6 miljarder kronor för Forsmark 3. Vad motsvarar den kostnaden i dagsläget, med utgångspunkt i de kalkyler som uppenbarligen finns? Ivar Franzén nämnde vidare beträffande O 3 att en höjning av elpriset med 25-30 920 skulle vara nödvändig, om man enbart ser till verket och inte överför kostnaderna på annat håll. I debatten har elprishöjningar på 50 96 nämnts, om man enbart skall ta Oskarshamnsverket och inte subventionera — detta har jag framhållit i min interpellation — kostnaderna när det gäller andra energislag som dessa bolag har tillgång till. Det gäller exempelvis billig vattenkraft. Ur bolagets synpunkt kan man i detta sammanhang så att säga redovisa ett elpris. Men det intressanta är ju när det gäller de enskilda verken Forsmark 3 och Oskarshamn 3 — om vi håller oss till de båda verken — med tanke på deras anläggningskostnader, driftkostnader, avfallskostnader etc. : Vad kostar den producerade elströmmen i det enskilda verket, om man lyfter ut detta från bolaget som har en mängd andra energikällor till sitt förfogande? Vad jag är ute efter är — och det började jag med att tala om — att få veta om Birgitta Dahl fortfarande kan hävda, som sades för tre, fyra, fem år sedan, att kärnkraften är en så billig kraftkälla jämfört med andra energislag.

Herr talman! För det första vill jag deklarera att jag inte kommer att nu ge mig in på någon diskussion om den fråga som kommer upp i nästa interpellationsdebatt. För det andra vill jag till både Ivar Franzén och Oswald Söderqvist säga att poängen med mitt svar är att det finns olika teoretiska beräkningsgrunder när man diskuterar projekt som planeras eller som är under byggnad, och de kan användas i olika sammanhang. Jag för min del vill inte ta ställning och säga vilken av dem som är den absolut riktiga. Däremot har jag understrukit att det är viktigt att man när man gör jämförelser mellan olika energislag använder samma beräkningsgrund. En sak har jag lärt mig av att i många år ha sysslat med det här arbetet i olika kommittéer och utredningar, och det är att detta är teori. Sedan får man i verkligheten se vad de verkliga kostnaderna blir. Det måste alltid vara en uppgift att försöka se till att vi får en så billig och säker energiförsörjning som möjligt, eftersom det är en mycket viktigt förutsättning för Sveriges industri, ekonomi och välfärdsutveckling. Det går att kritisera många av de teoretiska beräkningar som har gjorts från olika utgångspunkter. Storleken av de slutliga kostnaderna vet man först när anläggningarna är färdiga och i bruk. Dessutom är det på detta område fråga om långsiktiga och mycket stora investeringar. Det kommer alltid att vara så att sådana här anläggningar, vare sig det gäller vattenkraft, kraftvärme, kärnkraft eller vindkraft, för de första åren kommer att ge förlust. Det gäller särskilt vid vanliga företagsekonomiska beräkningar, eftersom man för alternativa investeringar i industrin räknar med mycket kortare avskrivningstider än vad man gör för samhälleliga investeringar av det här slaget. Elpriset i Sverige fastställs ju inte på grundval av vad det kostar att bygga de nya anläggningar som framöver skall uppföras. Det kommer att bli mycket dyrt att bygga ut vattenkraft också, för att inte tala om kolkondens eller vindkraft. Om vi skulle sätta elpriset efter det och inte utnyttja den tillgång som den billiga äldre vattenkraften eller äldre kärnkraften utgör, skulle vi få ett mycket högt elpris. Vi skall naturligtvis använda samma princip när vi bedömer kärnkraft som när vi bedömer vattenkraft eller vindkraft. Då skall vi försöka beräkna vad som är den klokaste satsningen för framtiden. För t.ex. vindkraft accepterar vi mycket höga kostnader, betydligt högre än för kärnkraft, eftersom det är ett alternativt energislag. Beträffande vattenkraften återstår att se vilka alternativ för utbyggnad riksdagen kan fatta beslut om, men de alternativ som innefattar nytillkommande utbyggnad kan bli mycket dyra. Såvitt jag kan se är detta någonting som vi kommer att få leva med. Det är riktigt att anläggningarna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 blev dyrare än beräknat från början, bl.a. på grund av de förseningar som skedde till följd av folkomröstningen och vissa extraturer i de regeringar vi haft de senaste åren, men också därför att vi i dag ställer högre säkerhetskrav. Det är kostnader som vi får acceptera. Totalt sett är det egentligen bara vattenkraft och möjligen viss mottryckskraft som i dag kan hävda sig i konkurrens med kärnkraften när det gäller kostnader. Sedan vill jag passa på att avliva myten om att det för kostnaderna för Oskarshamn 3 och Forsmark 3 — oberoende av hur stora de slutligen blir — skulle finnas någon alternativ användning. Redan vid folkomröstningen var ju resurserna bundna i investeringsbeslut som inte gick att upphäva utan att det rests krav på skadestånd, som skulle ha blivit lika stora som kostnaderna för att bygga färdigt. När man bygger färdigt anläggningarna innebär detta att man kan tillgodogöra sig kraften. Det andra alternativet hade inneburit bortslängda pengar, dvs. lika stora kostnader, men ingen tillkommande kraftproduktion.

Herr talman! Jag vill först göra ett förtydligande med anledning av vad Oswald Söderqvist sade. Jag talade om 20-25 Yo årlig elprishöjning för att få en parallell till den totala kostnadsutvecklingen på anläggningssidan. På ett antal år blir det imponerande siffror. Det är då, väl att märka, löpande priser. Jag håller med energiministern om att teori och verklighet självfallet inte alltid stämmer. Men, precis som energiministern sade, handlar det här om mycket långsiktiga projekt. Det gör det ännu mer angeläget att så tidigt som möjligt försöka få bästa möjliga beslutsunderlag. Därför är det inte ointressant att försöka komma fram till teorier som i någon mån stämmer med verkligheten. Det är på denna grund jag har reagerat, och jag har ställt min fråga med anledning av det åtminstone för mig nya sättet att beräkna just Det är helt klart att alla dessa stora energiprojekt har en benägenhet att ge driftunderskott under de första åren. Som jag sade tidigare är emellertid det allvarliga här, om de merintäkter som skapas varje år genom prishöjningar och genom inflation är väsentligt lägre än den tillväxt som sker på kostnadssidan. Om så är fallet, får vi aldrig balans i projektet, såvida vi inte är beredda att tillskjuta väsentliga summor från annat håll. Enligt min mening är det denna situation som råder när det gäller de två sista kärnkraftsreaktorerna, och det gör det hela allvarligt. Sedan hävdar jag att energiministern har fel när hon påstår att ett beslut omedelbart efter folkomröstningen skulle ha inneburit att vi inte hade kunnat frigöra något kapital. Jag hävdar att de 25 miljarder jag angav är ett belopp som kunde ha frigjorts, om vi räknar med både nödvändiga investeringar i distributionsnätet och sådana som icke var bundna vid folkomröstningen. Därför är det intressant att få svar på min första fråga. Jag är vidare mycket tveksam till om energiministerns andra påstående äger riktighet. Det har skett förseningar genom folkomröstningen — så långt är det riktigt — men det är ytterligt tveksamt om dessa egentligen innebär några fördyringar. För inte så länge sedan — jag tror det var för ett och ett halvt år sedan — behandlade vi i denna kammare ett ärende som SJ var motpart i. Av sysselsättningsskäl tidigarelade vi då en beställning av en färja för trafik mellan Trelleborg och Tyskland. Då betalade vi ut ersättning till SJ för att SJ fick en viss överkapacitet. Om inte problemen med 3:an och 4:an — och nu kanske också med 1:an — i Ringhals hade varit så stora, skulle ett tidigare idrifttagande av O 3 och F 3 enbart ha inneburit överkapacitet. Om vi hade tillämpat samma principer som vi använde när vi hanterade ersättningsfrågan som gällde ett statligt verk, SJ, skulle det ha inneburit att kraftbolagen pådragit sig extra kostnader genom detta tidigareläggande. En överkapacitet som inte ger någon säljbar produkt innebär en fördyring. Jag hävdar att någon egentlig fördyring genom förseningen på grund av folkomröstningen icke har skett. Möjligen kan det ha blivit fördyringar beroende på de enorma problem som har uppstått bl.a. i Ringhals. Jag skulle vara tacksam om jag fick svar på de tre frågor jag har ställt.
Herr talman! Jag tar först upp frågan om investeringarna var bundna eller inte vid folkomröstningstillfället. Ivar Franzén! Jag har själv besökt de industrianläggningar i Sverige där utrustningen för Forsmark 3 och Oskarshamn 3 var under tillverkning året före folkomröstningen. Det är på det sättet. Jag har noggrant med företagsledningarna och fackklubbarna på de industriföretagen gått igenom de gällande kontrakten och de skadeståndseffekter som skulle ha uppstått om kontrakten hade brutits. Det går inte att komma förbi att det är på det sättet. Man måste acceptera fakta, även om de är obekväma. Vi kunde ha diskuterat att bygga alternativa elkraftsoch energianläggningar för de pengarna. Jag skulle bra gärna vilja höra Ivar Franzén föreslå vilka vattendrag som skulle ha byggts ut, eller var vi skulle ha byggt kolkondensanläggningar. Förseningen har naturligtvis lett till kostnadsökningar. En stor del av kostnadsökningarna beror på att kapital med hög ränta är bundet under mycket lång tid, och när byggnadstiden förlängs blir det ett mycket stort ekonomiskt problem. Det är detta som det här är fråga om. Det är också i själva verket de långa byggnadstiderna, som det alltid blir fråga om, som leder till att — med vanliga företagsekonomiska kalkyler — alla stora energiproduktionsanläggningar blir förlustgivande de första åren. Men utslaget på hela sin driftstid skall de naturligtvis vara bra anläggningar, och hittills vet jag inte om några anläggningar som inte heller med tiden har gett vinst, och betydande vinster. Våra gamla vattenkraftsanläggningar är ett bra exempel på det. Företagen skulle inte alls ha stått med osäljbara produkter. Sverige säljer och köper elkraft till och från våra nordiska grannländer. Som Ivar Franzén säkert känner till finns det ett omfattande nordiskt samarbete på det här området. Förra året var slutresultatet att Sverige hade en nettoimport på 3 TWh, som vi fick betala för. Hade vi haft en högre elproduktion, så hade vi kunnat slippa det här. Vi hade t.o.m. kanske kunnat sälja så mycket till Danmark, som redan i dag använder 25 96 av Barsebäcks elproduktion för att klara sin elförsörjning, att man hade sluppit att ha en så omfattande verksamhet i kolkondensverk i Danmark, som försurar naturen i Sverige. Det skulle ha varit både ekonomiskt fördelaktigt och ha gett en miljömässig fördel. Visst hade vi kunnat få användning för de här anläggningarna om de hade kommit i gång enligt de ursprungliga planerna.
Herr talman! Låt mig först poängtera att jag är klart medveten om att det var åtskilligt kapital som var bundet i F 3 och O 3 redan vid folkomröstningen. Storleksordningen var då, enligt de uppgifter jag har kunnat få fram, ca 10 miljarder. Men det kvarstår ändå, om man ser på totalkalkylen, ca 25 miljarder — precis som jag har sagt. För min del har det aldrig varit aktuellt att försöka föra fram sådana alternativ som kolkondensanläggningar, kolkraftvärmeverk eller en kraftig utbyggnad av vattenkraften. Jag angav nyss vad jag anser att vi skulle ha satsat på: ett bättre brukande av den elström som vi ändå hade haft tillgänglig och på skogsbränsle och torv t.ex. Den mest intressanta uppgiften i energiministerns senaste inlägg var att hon bekände att räntan har en mycket stor betydelse för kostnaderna. Låt mig då dra den slutsatsen att vi i alla fall är överens på den punkten, att anläggningskostnaden också bör inbegripa räntekostnaderna. Därmed skulle alltså energiministern dela min uppfattning när det gäller min andra fråga. Visser nu att elströmsförbrukningen minskar, till största delen beroende på den milda vintern. Vi har alltså inte den ökning som vi hade under förra årets kalla vinter. Jag vill poängtera detta med anledning av att energiministern hävdar att det skulle ha gått bra att sälja väldigt mycket mer svensk elström. Om vi skall titta på importkvantiteten, tror jag också vi skall titta på vilka priser vi betalade för den importen. Det är ju så att det finns en mycket välkalkylerad driftekonomi när det gäller att sälja och köpa. Jag tror inte att den import vi haft hade gett kostnader av ens tillnärmelsevis den storleksordning som de sista reaktorerna skulle ha krävt för motsvarande kärnkraftsproduktion. Sedan är det ändå så att räntan har stor betydelse under byggtiden. Men en icke utnyttjad anläggning kostar också.

Under sådana förhållanden, hävdar jag fortfarande — och då bygger jag på CDL:s egna bedömningar — att det inte finns någon verklighetsbakgrund för resonemanget om att folkomröstningen egentligen skulle ha gett några fördyringar. Jag skulle fortfarande vara tacksam om jag kunde få svar på min första och min tredje fråga.
Herr talman! För undvikande av alla missförstånd vill jag bara deklarera att jag inte ansluter mig till Ivar Franzéns sätt att räkna.
Herr talman! Det var beklagligt att vi inte kunde komma överens på någon punkt. Men om energiministern inte ansluter sig till mitt sätt att beräkna anläggningskostnaderna-— jag poängterar att det bara är den delen jag just nu diskuterar —, måste hon i stället ansluta sig till någon typ av realvärdesberäkning eller någon sorts historiska värden även för anläggningskostnaden. Och då finner jag det mycket tveksamt om energiministern lyckas åstadkomma en energidebatt som är förståelig för den vanliga svenska medborgaren.

Herr talman! Oswald Söderqvist har ställt följande frågor till mig: 1. Vill regeringen göra ett klart uttalande om att kärnvärmereaktorn Secure under inga förhållanden kan komma i fråga vid den utbyggnad av fjärrvärmesystemen som nu förestår? 4. Vad kommer den slutliga kostnaden för reaktorerna F 3 och O 3 att bli, och vilket pris per kilowatt ger detta om kostnaden inte subventioneras? 5. Kommer regeringen att ge laddningstillstånd för dessa reaktorer, och i så fall med vilken motivering och med stöd av vilken lag? Svaren på frågorna är följande: 1. Någon kärnvärmereaktor ingår inte i den utbyggnad av fjärrvärmesystemen som förestår med anledning av det investeringsprogram som regeringen och riksdagen har fattat beslut om. 2. I riksdagens energipolitiska beslut våren 1981 anges att elenergi bör användas för att ersätta olja för uppvärmningsändamål. Det är denna övergång som nu pågår. Regeringen kommer att noga följa utvecklingen, bl.a. för att säkerställa att el för uppvärmning används i flexibla system som är förenliga med den beslutade kärnkraftsavvecklingen. Regeringen är inte heller ffrämmande för att vid behov lägga fram förslag som stärker kommunernas inflytande på denna punkt. 3. Regeringen äri princip emot att — såsom de tidigare regeringarna gjort — i realiteten binda företagen vid upparbetning av använt kärnbränsle. Upparbetning bör inte komma i fråga för den mängd — ca 90 20 av den beräknade totala mängden använt bränsle från det svenska programmet — för vilken avtal om upparbetning ej har slutits. Detta kräver dock en översyn av gällande lagstiftning. 4. Någon slutkostnad för reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 kan av naturliga skäl inte anges eftersom reaktorerna ännu ej helt färdigställts. Några statliga subventioner är inte aktuella. 5. Regeringen kommer att i laga ordning pröva ansökningar om laddningstillstånd för kärnkraftsreaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 sedan ansökningarna har kommit in till regeringen. Avsikten är att prövningen skall ske på grundval av en reformerad lagstiftning. Jag kan naturligtvis inte föregripa denna prövning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Dahl för svaret på min interpellation. Det var väldigt kortfattade svar jag fick på frågorna och långt ifrån vad jag hade efterlyst. Jag tar dem i tur och ordning. För det första frågan om kärnvärmereaktorn Secure. Vad jag efterlyser från regeringens och energiministerns sida är ett klart uttalande om att det inte under några omständigheter skall planeras eller på annat sätt arbetas för införande av kärnvärme i de svenska systemen. Jag vet naturligtvis att några Secure inte ingår i den nu planerade fjärrvärmeutbyggnaden, vilket nyligen har varit uppe till behandling här i riksdagen. Det var inte det jag var ute efter heller. Det viktiga är om man för all framtid vill säga nej till användning av Denna fråga är inte minst viktig mot bakgrund av den kampanj som ASEA bedriver för att placera sin kärnvärmereaktor på marknaden. Det är en väldigt omfattande kampanj ASEA bedriver, och man försöker på alla sätt att propagera för sin kärnvärmereaktor framför allt i Sverige, men även i utlandet. Birgitta Dahls egna partikamrater i Västmanland har gått ut offentligt och sagt att de vill göra allt vad de kan för att ASEA skall kunna placera sin kärnvärmereaktor Secure inom den svenska värmeförsörjningen. Därför är det en mycket motiverad fråga, och jag tycker att det är ett väldigt dåligt svar som lämnas, där man bara hänvisar till det allra senaste beslutet. Detta gäller den stora frågan för hela framtiden. Innefattar folkomröstningsutslaget och riksdagsbeslutet, vilket innebar utbyggnad av högst tolv reaktorer, även kärnvärmereaktorer? Det är det som det är det viktiga. Är det fråga om högst tolv reaktorer skall det inte installeras några kärnvärmereaktorer — det var det jag ville ha besked om, inte någonting annat. Beträffande elströmmen i värmesystemen anser regeringen tydligen att det är en bra utveckling att man för in en massa elström i värmesystemet. Det framgick också av det frågesvar som finansminister Feldt lämnade i början av detta interpellationsoch frågeplenum att man tänker vidhålla beslutet härom och genom skattelättnader osv. underlätta detta införande. I proposition nr 90, som det talas om i interpellationssvaret, räknar man med att på detta sätt 13-19 terawattimmar skall ha införts i värmesystemen t.o.m. år 1990. Jag skulle vilja fråga hur regeringen ser på läget i dag. Hur stor del av värmeförsörjningen kommer att tillgodoses av el när vi kommer fram till 1990? Det som är intressant är ju också hur detta så småningom skall ersättas. Det är den frågan som gör oss oroliga. Vi har sett hur kärnkraftsbolagen och andra intressenter ständigt har drivit fram beroenden. Sedan har man ställt både riksdag och regering inför det faktum att olika behov förelegat och sagt att vissa åtgärder nu måste vidtas, t.ex. att behålla kärnkraftverk längre tid i drift eller kanske bygga nya, osv. Det pågår t.ex. ingen utbyggnad av vindkraft, som är en framtidskälla för elproduktion. Det skall inte hända något på det området förrän 1984. Antalet mottrycksinstallationer har gått ned till praktiskt taget noll. Jag tror att det förra året installerades ungefär en terawattimme i mottryckskraft. Om vi skall kunna ta reaktorerna ur drift på 1990-talet, måste vi ha byggt ut andra elproduktionskällor. Om man inte skall ge sig på de fyra älvar som vi alla känner till, måste man satsa på andra elproduktionsformer för att kunna fylla det behov som nu har byggts upp genom att den omfattande installationen av el i värmesystemet har tillåtits. Vilka planer finns alltså för en utbyggnad av elproduktionen som kan ersätta den kärnkraftsbaserade elvärmen om tio år eller däromkring? Sedan till frågan om upparbetning. Regeringen är emot upparbetning, säger Birgitta Dahl, och det har också framhållits flera gånger under de senaste veckorna och månaderna. Men varför har ni då inte gått in för ett förbud mot upparbetning? I den utredning som jag själv sitter med i och som strax är klar med sitt arbete har inte socialdemokraterna — och inte heller Birgitta Dahl under den korta tid då hon själv var ledamot — gått med på att något förbud mot upparbetning av kärnkraftsavfall skall införas. I den nya lagen kommer det fortfarande att stå öppet för upparbetning. Varför, om ni är emot det? Då borde ni se till att sätta stopp för den, men det är tydligen inte meningen. Det talas om att det bara är 10 90 av det använda svenska kärnbränslet som skall upparbetas. Men vilka skäl finns det för att vi över huvud taget skall upparbeta dessa 10 96 eller ens de 57 ton som har varit aktuella under de senaste månaderna? Det finns ännu inte angivna några hållbara skäl till att man måste fortsätta upparbetningen. Här kommer man naturligtvis in på den välkända frågan om kärnkraft och kärnvapen, som har diskuterats så mycket. Vi vet att det i dag är brist på plutonium i världen på grund av den ökade kärnvapenupprustningen och på grund av kärnvapnens ändrade karaktär. Man övergår mer och mer till plutonium i bomber och andra vapen, i stället för uran. Detta gör att det är brist på militärt plutonium. Det som produceras i de militära reaktorerna räcker inte till, utan man har mer och mer börjat se på det som kommer från använt kärnbränsle. Vi vet att teknikerna finns och att sådant kärnbränsle kanske redan används i stor skala. Vi känner inte till hur stormakterna har det ordnat på den punkten. SIPRI har i sin årsbok för 1982 givit en mycket kraftig varning för denna utveckling och pekat just på den ökade efterfrågan på plutonium. Bristen på vapenplutonium gör att använt kärnbränsle under de närmaste åren kommer att bli den stora källan för anskaffning av vapenplutonium. I det läget fortsätter regeringen alltså att gå med på upparbetning och vill inte ens skriva nya lagar som skulle sätta stopp för sådan i framtiden. Det gäller alltså ett allvarligt spörsmål. Det har ännu inte givits några tillfredsställande svar på frågan varför vi skall fortsätta med upparbetning. Jag ställer om igen frågan till Birgitta Dahl här i dag: Varför skall vi upparbeta 10 20 av det svenska kärnbränslet? Eftersom Birgitta Dahl i den andra interpellationsdebatten inte ville föra någon debatt om kostnaderna, så måste jag återvända litet till det ämnet. Jag vill ännu en gång konstatera att det är konstigt att Birgitta Dahl svarar mig att det över huvud taget inte går att lämna några kalkyler över vad det kommer att kosta att bygga F 3 och O 3 förrän de är färdiga. Men vi vet allesammans som sysslar med de här frågorna, att det finns kalkyler och beräkningar. Det framgår av interpellationssvaret till Ivar Franzén. Då vore det väl högst lämpligt att redovisa dem, om det ställs en fråga. Det är nonchalant, tycker jag-inte mot mig, det är ointressant, men mot de delar av svenska folket som är intresserade av detta —, att bara förklara att det kan man inte säga någonting om, när vi vet att det finns en massa kalkyler av den här arten. Jag vill återvända till detta med kostnaderna för de enskilda verken. Är det så, att kostnaden för elströmmen som skall produceras av O3 eller F3 kommer att höjas med kanske 50 96 för att verket skall betala sig? I så fall är ju inte kärnkraften så väldigt billig och bra som det tidigare har påståtts av Birgitta Dahl och andra. Det är klart att en nyinvestering alltid blir dyr i början och att den måste betalas på sikt, vilket berördes här förut. Men det är ju en väsentlig skillnad mellan vindkraft eller vattenkraft å ena sidan och kärnkraft å andra sidan. Vi kan mycket noga beräkna kostnaderna för vattenkraften. Vi vet ungefär när driften har betalat sig. Det är också ganska lätt att beräkna kostnaderna för vindkraft, eftersom försök och även massproduktion är i gång på många håll i världen. Men när det gäller kärnkraftens kostnader är vi fortfarande, precis som för fem sex år sedan, väldigt osäkra. Ingen kan stiga upp och säga att så och så mycket kommer det att kosta. Vi vet ännu inte vad den slutliga kostnaden kommer att bli, med avfallshantering och annat som jag talade om förut. Att man sedan tar pengar i form av avgifter enligt finansieringslagen, som vi har här i Sverige, är ju ointressant, för det blir ju ändå konsumenterna som till slut får betala för dessa dyra anläggningar. Därför förvånar det mig storligen att Birgitta Dahl tydligen fortfarande vidhåller att kärnkraften är en billig energiproduktionsform. Vad vet Birgitta Dahl om det? Jag tycker att det är ganska vågsamt att stiga fram och säga någonting sådant. Under alla de år då vi har diskuterat kärnkraften har det hela tiden redovisats högre och högre kostnader, större och större betänkligheter från alla möjliga håll, och större och större problem med kärnkraften. Då kan den inte gärna vara billig. Sedan detta med de sista reaktorerna, F 3 och O 3. Behövs dessa två reaktorer? Det har ju i debatten här i dag talats om överskott på elström. Birgitta Dahl har själv talat om export osv. Varför skall man ladda F 3 och 'O 3, om vi inte behöver dem? Vi får då nya problem med att ta hand om deras avfall — och avstängande när den saken blir aktuell. Nu gäller villkorslagen och atomenergilagen. Det är ju inte alls säkert att den här nya lagen, som vi håller på att arbeta med, kommer att bli klar till dess att ansökan om laddning av F 3 och O 3 kommer in. Det har sagts att det skall komma en ansökan i maj. Då är det inte alls säkert att den nya lagen är klar, utan då blir kanske regeringen tvungen att pröva laddningstillståndet för de här två nya, stora reaktorerna enligt gällande lagar, dvs. villkorslagen och atomenergilagen. Jag skulle vilja fråga: Vad gör regeringen då? Kommer ni att uppskjuta laddningen tills den nya lagen har hunnit behandlas, beslutas och träda i kraft? Eller måste man ge laddningstillstånd enligt den gamla lagstiftningen? Då är det intressant att veta vilka krav man skall ställa, eftersom det tydligen blir fråga om att ge laddningstillstånd utan upparbetningsavtal. Det skall alltså bli direkt förvaring. Vad finns det då för metod som är säker, eller helt säker — eller vilken form man nu vill använda? En mycket intressant fråga är alltså om det skall bli uppskov och man skall vänta på den nya lagen, eller om reaktorerna skall laddas enligt de gällande lagarna. Och vilka krav skall man då ställa på slutförvaringen av det använda bränslet?

Herr talman! Jag vill helt kort kommentera de tre första svaren. Frågan om Secure kärnvärmereaktor är ju mycket viktig, och den har blivit mycket viktigare efter det att riksdagen i våras luckrade upp det klara riksdagsbeslutet om förbud mot Secure, fattat i samband med det stora energibeslutet. Uppluckringen åstadkoms genom samverkan mellan socialdemokrater och moderater. Det hade varit mycket värdefullt om energiministern hade velat deklarera en åsikt i stället för att kringgå frågan genom att säga att en kärnvärmereaktor inte är aktuell just nu vid utbyggnaden av fjärrvärmesystemen. Sedan till det andra svaret. Jag tycker att man bör försöka att läsa in hela riksdagsbeslutet när det gäller nyttjande av vår elström. Det står mycket klart i propositionen, som en enig riksdag ställde sig bakom, att tillgänglig eleffekt skall användas för att på effektivaste möjliga sätt ersätta olja. Det finns ingen möjlighet i världen att med t.ex. direktel, eller enbart elvärme, använda tillgänglig eleffekt på effektivaste sätt för att ersätta oljan. Mot denna bakgrund, och mot det eniga riksdagsbeslutet, är det minst sagt anmärkningsvärt att socialdemokraterna lade fram förslag om ett uppskjutande när det gällde villkoren för direktverkande el. De medverkade aktivt till att vi under ytterligare ett år på ett icke effektivt sätt använde tillgänglig eleffekt, utan att ens vidta de föreslagna hushållningsåtgärderna. Det är anmärkningsvärt att på detta sätt nonchalera ett enigt riksdagsbeslut. Så till det tredje svaret. Förutvarande regeringar har på intet sätt bundit företagen vid upparbetning. Villkorslagen har två inkörsportar: upparbetning och direktförvaring. Företagen har själva valt upparbetning, och det har accepterats. Jag tycker att det är viktigt att detta slås fast. Om vi går tillbaka till vårens energibeslut, som bl.a. innebar uppluckring av förbudet mot Secure, finner vi att beslutet också innebar ett socialdemokratiskt nej till det förslag om aktiv inriktning mot upparbetning som centern lade fram. Då var det intressant att höra företrädare för socialdemokraterna stå här och tala om att det runt hörnet fanns tekniker som skulle göra det möjligt att helt neutralisera det upparbetade bränslet. Inför dessa spännande framtidsutsikter borde man i dag inte säga nej till upparbetning, menade man. Nu är socialdemokraterna emot upparbetning, men av någon oförklarlig anledning vill de inte ta ansvar för denna sin ståndpunkt utan anser sig bundna av förutvarande regeringar. Detta är en beklämmande svaghet. Det vore mera renhårigt om socialdemokraterna — och energiministern har ju tillfälle att göra en deklaration i dag — klart sade ifrån att socialdemokraterna inte har modet, för det är det som det hänger på, att i dag vidta de konkreta åtgärder som behövs för att hindra upparbetning.

Herr talman! Svaret på den första frågan från Oswald Söderqvist fick den utformning det fick, eftersom Oswald Söderqvists fråga är som den är, dvs. knuten till den nu pågående, nyss beslutade utbyggnaden av fjärrvärmesystemet.

Linje 2:s alternativ i folkomröstningen, som denna regering arbetar för att fullfölja, innefattar icke någon Securereaktor. Sådana besked har jag på regeringens vägnar gett vid många tillfällen sedan jag blev energiminister. Men nu hade Oswald Söderqvist formulerat frågan på ett annat sätt, och jag svarade på hans fråga.

El skall användas för uppvärmning medan vi förebereder den mycket betydelsefulla omställning av energisystemet som måste till för att vi skall klara de långsiktiga energipolitiska besluten. Regeringen förbereder och har tagit initiativ till en rad åtgärder för att göra detta möjligt. Vår fjärrvärmesatsning, som vi förde fram en månad efter regeringsskiftet, har en sådan strategisk betydelse på flera sätt. Vi skall inte ersätta el med el för uppvärmning i framtiden utan med värmeproduktion på annat sätt, och då spelar fjärrvärmesystemets utbyggnad en strategisk roll, särskilt eftersom fjärrvärme än en distributionsform för energi som kan utnyttja olika energikällor allteftersom de blir tillgängliga. I detta första steg satsar vi på den teknik som finns tillgänglig i dag — värmepumpar, inhemska bränslen och kol med avancerad miljöteknik. Vi hoppas att längre fram få in också annat i systemet. Vi satsar i dag mycket pengar på att utveckla en vardagstålig och billig teknik som kan användas. Dessutom bygger vi ut fjärrvärmesystemet för att skapa underlag för mottrycksproduktion av el, som vi måste kunna ha färdig på 1990-talet, när kärnkraftsavvecklingen skall börja. Detta är regeringens tanke när den satsar så mycket på fjärrvärme. Det har förvånat mig litet grand att man i en del kretsar, där man är för kärnkraftsavveckling och för att främja inhemska bränslen, värmepumpar m.m., kritiserar fjärrvärmesatsningen. Den är ju till för att underlätta införandet av det nya energisystemet och möjliggöra den alternativa värmeoch elproduktion som behövs när kärnkraftsavvecklingen skall klaras. Vi följer nu mycket noga utvecklingen när det gäller övergången till el. Häromdagen fick vi in den första versionen av SIND:s och oljeersättningsdelegationens granskning av kommunernas oljeersättningsplaner. De uttalar för sin del att utvecklingen inte ger anledning till oro och att de inte bedömer det så, att man behöver ta till särskilda åtgärder.

Jag utesluter inte att det kommer att bli nödvändigt, som jag sade i mitt interpellationssvar, att ge kommunerna starkare styrmedel än de har i dag. Framför allt är det mycket viktigt att kommunerna effektivt använder de styrmedel som behövs för att planera för energianvändningen, så att vi följer riksdagens beslut när det gäller energipolitikens långsiktiga inriktning. När jag reser runt i landet och talar vid möten eller samtalar med kommunalmän och andra parter på marknaden, understryker jag överallt hur viktigt det är att man från kommunernas sida bedriver en aktiv politik för att styra denna utveckling. Jag vill också säga till Ivar Franzén att anledningen till att det har blivit en försening när det gäller åtgärder mot direktverkande el är att vi fick ett alldeles för dåligt förslag från den borgerliga regeringen på detta område, och det har vi protesterat mot. Det var också för att få en bättre utveckling som vi krävde bl.a. 1981 års energikommitté, som nu arbetar med att lägga fram förslag på detta område. När vi kom till regeringskansliet i höstas upptäckte vi dessutom att den förra regeringen hade försenat förberedelserna för att dessa bestämmelser — som i och för sig är alltför dåliga — som riksdagen har fattat beslut om skulle kunna träda i kraft i tid. Vi tyckte inte att det var särskilt roligt. Men man skall lägga ansvaret på den som har orsakat den faktiska förseningen. Det var med den saken som med så mycket annat, att den förra regeringen inte hade gjort det praktiska förberedelsearbete som krävdes för att riksdagsbeslutet skulle kunna träda i kraft vid den avsedda tiden, och det beklagar jag verkligen. När det sedan gäller upparbetningen skall jag inte upprepa de debatter vi hade här vid två tillfällen i torsdags. Jag skall bara fastslå ett par saker. De tidigare regeringarna har bundit Sverige till upparbetning för 10 90 av det beräknade avfallet. Regeringen Fälldins första regeringsdeklaration 1976 pekade ut upparbetning som enda metod. Det är sant att villkorslagen anger två metoder. Men regeringarna har ju godkänt upparbetning som metod och som grund för att ge laddningstillstånd. Därigenom har man riktat in utvecklingen och bundit efterkommande regeringar. Man har dessutom underlåtit att vidta åtgärder för att praktiskt göra något annat alternativ möjligt när nu nästa steg kommer, som är en konsekvens av de första besluten. Vi har inte gett utförseltillstånd för mer än vad som är absolut nödvändigt för att inte riskera säkerheten vid de anläggningar vi har i Sverige. Vi har inte heller gett tillstånd till att påbörja upparbetning. Det är en fråga som skall granskas, och innan den svenska regeringen har godkänt metoderna kommer inte någon upparbetning att påbörjas. Vi har också tillförsäkrat oss en rad skydd mot risken för kärnvapenspridning som tidigare regeringar hade underlåtit att tillförsäkra Sverige —t.ex. IAEA-kontroll och studier av hur plutoniumfrågorna skall hanteras. Vi kommer att ta initiativ till ett förstärkt internationellt arbete när det gäller plutoniumhanteringen och när det gäller att förebygga att kärnkraft missbrukas i kärnvapenspridningssyfte. Där kommer denna regering att förstärka insatserna internationellt, jämfört med vad som har skett under de tidigare regeringarna. Anledningen till att vi i dag inte vill ha ett förbud i lagen mot upparbetning är att vår huvudlinje är denna: Vi skall inte i dag slutligt binda oss för val av metod för att slutförvara kärnbränslet. Forskare är eniga om att vi inte bör göra det, helt enkelt därför att man räknar med att vi med hjälp av forskning och utveckling kommer att få fram mycket bättre metoder för slutförvaring under de följande tio åren. Och vi kommer att satsa intensivt på det. Därför vill vi inte heller ha ett förbud i lagstiftningen. Jag vill bara erinra Ivar Franzén om en sak till: Medan ni väckte förslag om förbud i riksdagen beslutade samma parti i regeringsställning om utförsel för upparbetning i England.

Herr talman! Först detta om kärnvärme i fjärrvärmesystemen. Jag har i min fråga skrivit ”den utbyggnad av fjärrvärmesystemen som nu förestår”. Och det är klart att man kan tolka detta så att det rör bara det som det talas om i den ekonomisk-politiska propositionen i höstas. Men med den förestående fjärrvärmeutbyggnaden menar jag det som Birgitta Dahl nyss själv har stått och talat om, att vi måste ha en kraftig utbyggnad av fjärrvärme. Jag vill i förbifarten gärna deklarera att vi tycker att det är bra med fjärrvärme. Vi har påpekat det mycket länge. Jag frågade alltså efter vad som kommer att ske under 1980-talet och kanske en bit in på 1990-talet och inte enbart det som nämndes i höstens proposition. Men det är bra att vi nu får ordentligt besked igen om att det inte skall finnas några Secure-reaktorer i Sverige. ”Högst tolv” innefattar alltså även kärnvärmereaktorer. Då vore det kanske också lämpligt att Birgitta Dahl tog ett samtal med sina partikamrater i Västmanland, som mycket hårt engagerat sig för ASEA:s installationskampanj och gått ut och sagt att de skall göra allt vad de kan för att kärnvärmereaktorer skall installeras i det svenska värmesystemet. Man blir litet fundersam om det finns olika meningar inom det socialdemokratiska partiet i den här frågan. Sedan: Hur skall den här elen ersättas? Birgitta Dahl hänvisar till mottryck, som det skapas underlag för inom de kommunala fjärrvärmeverken. Detta nämns i en liten mening i den ekonomisk-politiska propositionen. Tallt detta stora tal om stora satsningar och annat finns detta nämnt bara på ett enda ställe. Det är inte på något sätt utvecklat hur många terawattimmar mottryck som skall installeras i de kommunala fjärrvärmeverken. I varje fall harinte jag sett några sådana siffror. Finns de på industridepartementet? Hur mycket mottryck i kommunala fjärrvärmeanläggningar kommer det att finnas år 1985, 1987 och 1990? Detta är det intressanta — det går inte att tala bara i största allmänhet om att man har planerat. Det måste ju finnas konkreta planer. Det är likadant med vindkraften. Först 1984 kommer det att bli en satsning på vindkraft, fastän vi har mycket goda erfarenheter och det finns kapacitet i Karlskrona och på Karlstads mekaniska verkstad för detta. Men det satsas ingenting på detta därför att det inte finns någon marknad för att bygga ut vare sig mottryck eller vindkraft. Det har gått ned till noll förra året. Och det är där man förväntar sig att regeringen skall lägga fram klara och entydiga planer. Det hjälper inte bara med — som i den ekonomisk-politiska propositionen, som vi har talat om tidigare — att ställa pengar till förfogande och hoppas på att företag, kommuner och andra skall nappa, utan det måste komma in bättre styrmedel. Det som sades här om att man kommer att vara öppen för att ge kommunerna större möjligheter till att ingripa tycker jag är mycket bra. Men det måste också komma från regeringens sida. Annars är jag orolig för att vi 1990 kommer att stå med ett stort elberoende utan att ha gjort tillräckligt för att producera den elström som då måste ersättas. Även om vi byter ut elpannor och elpatroner mot fjärrvärme kan man förhoppningsvis tro att vi också behöver mer elkraft då till vår industriproduktion. Och då räcker kanske inte elen, om vi inte gör en ordentlig satsning nu. Det som gör mig och många andra oroliga är att se hur kärnkraftsetablissemanget — jag vill använda det gamla, slitna ordet — på nytt försöker binda upp svenska folket och den svenska riksdagen och även regeringen i ett elkraftsberoende som det sedan kan bli svårt att ta sig ur. Beträffande upparbetningen: Jag lägger mig inte i grälet mellan centern och socialdemokraterna om vem som har bundit upp oss för vad. Men den nya regeringen är väl i alla fall suverän. Vilka bindningar skulle det vara som gör det omöjligt för er att stoppa utskeppningen av bränsle? Är det omöjligt att bryta kontraktet med Cogéma? Beslutet måste väl vara den sittande regeringens, och det måste ni väl kunna fatta. Eller finns det några klausuler i kontraktet som gör det omöjligt att bryta det? Ge i så fall offentlighet åt avtalet med Cogéma, så att svenska folket och alla andra får se det och inte behöver läsa det i piratupplagor, varav jag har en här, t.ex. Sedan till detta om vapenplutonium en gång till: Det är inte helt klart beträffande vart det svenska plutonium som kommer från det svenska kärnbränslet inom Cogéma kommer att ta vägen. I kontraktet med Cogéma finns det en klausul som säger att man får redovisa 3 20 i spill av det plutonium som kommer från det svenska kärnbränslet. Det har talats om sex ton plutonium som skall komma ut av det som nu har levererats eller skall levereras. 3 70 av det blir, med en enkel uträkning, ungefär 180 kg plutonium — som man har rätt att redovisa som svinn. Det är mycket plutonium. Vidare finns det i kontraktet också klausuler som säger att man får behålla mer plutonium bara man betalar för det. Det vore därför bra om Birgitta Dahl som energiminister ville ge offentlighet åt kontraktet med Cogéma, så att vi kanske kunde börja diskutera detta med upparbetning på ett ärligare och öppnare sätt än vi har kunnat göra med de borgerliga energiministrarna av olika slag.

Herr talman! Jag är energiministern ytterligt tacksam för den mycket klara deklarationen om ett nej till Secure. Eftersom jag förutsätter att deklarationen gäller regeringen och givetvis även den socialdemokratiska riksdagsgruppen, kommer jag att utnyttja första möjliga tillfälle att via en motion få riksdagen att se till att det beslut som fattades 1981 i samband med energipropositionen åter blir gällande, så att den uppluckring som skedde i våras därmed undanröjs. Jag får då bara hoppas att intet.ex. LO skulle ha en annan åsikt, för då kanske det hela ändå är litet osäkert. Beträffande fjärrvärme: Det var en mycket intressant deklaration även på denna punkt. Fjärrvärme skall möjliggöra en satsning på alternativa energislag. Vi hade i höstas mycket konkreta förslag som var avgörande för att fjärrvärme skall bli det fina instrument som energiministern här talar om. Fjärrvärme med lägre driftstemperaturer är en grundförutsättning för att framgångsrikt utnyttja alternativ energi, och det är också en mycket viktig faktor för att effektivare utnyttja fjärrvärmenätet för elproduktion. Man höjer andelen el som produceras vid lägre returtemperaturer i de här näten i samband med kraftvärmeproduktion. Det är då i högsta grad förvånansvärt att energiministern inte har lyckats sprida information om detta till sina kamrater här i riksdagen — då skulle ju vår motion i det fallet ha blivit bifallen till alla delar. Det är den gamla regeringens försumlighet, säger energiministern, som är orsaken till att vi inte kunde anta de här hushållningskraven, kraven på flexibla värmesystem, när det gäller direktverkande el. Jag har läst bestämmelserna. Det må vara att tiden kanske var något knapp — de var ändå ett under av klarhet jämfört med det förslag till vattenkraftsskatt och dess konsekvenser som riksdagen tog ställning till före jul. Jag kan av detta inte dra mer än en enda slutsats: Det är den politiska viljan som fattas. Jag vet att det fanns många företag som var mycket väl förberedda för de strängare hushållningskraven och den lägre energiförbrukningen. I praktiken fick de företag som verkligen gått in för att följa riksdagens beslut inte den konkurrensfördel fr.o.m. den 1 januari 1983 gentemot dem som varit försumliga som de hade varit väl värda. Till sist några ord när det gäller upparbetning. Låt oss klarlägga att beslutet om att godkänna den här typen av slutförvaring fattades vid en tidpunkt då centern icke var representerad i regeringen. Sedan kom folkomröstningen, vars resultat vi ansåg oss tvingade att uppfatta som en slutlig sanktion för det beslutet. Vi har därefter varit tvungna att handla efter det. Avtalet är i första hand ett avtal mellan bolagen. I det här fallet har det funnits — det har jag poängterat flera gånger från kammarens talarstol — möjligheter att luckra upp eller t.o.m. avhända sig avtalet, om man aktivt hade arbetat för det. Jag håller med energiministern om att det inte finns någon anledning att i dag slutgiltigt binda sig. Centerns motion gällde inte heller en slutgiltig bindning för typ av slutförvaring, utan vi ville att vi skulle koncentrera resurserna till direktförvaring: på den målsättningen skulle forskning och Nr 76 andra insatser, lagstiftningsarbete, m.m. inriktas. Det tycker jag att vi kunde Måndagen den ha varit överens om. 7 februari 1983 Att utföra utbränt bränsle till England har såväl den senaste Fälldinrege ringen som den förra socialdemokratiska regeringen fattat beslut om. Givetvis måste man följa de riksdagsbeslut som är fattade; det var ju därför centern ville ha till stånd nya beslut i riksdagen, som skulle öka handlingsfriheten.
Herr talman! Ivar Franzén har direkt fel när han påstår att centern inte var representerad i den regering som godkände upparbetning. Det sista beslut som Olof Johansson som energiminister fattade — det var den 5 oktober 1978 — innan den regeringen föll var att han godkände upparbetning som metod. Jag hade den handlingen med mig i riksdagsdebatten i torsdags, och Olof Johansson fick lov att erkänna att det var så. På den punkten var Ivar Franzéns framställning felaktig. Vidare har — jag säger detta än en gång — centerregeringar självständigt fattat beslut om att lämna utförseltillstånd för upparbetning i England av sammanlagt 104 ton utbränt bränsle. Till de besluten är inte kopplat det slags krav och säkerheter när det gäller kärnvapenspridningsrisken som den socialdemokratiska regeringen har knutit till sitt beslut, t.ex. i form av IAEA-kontroll. Det är anmärkningsvärt, tycker jag. Vi har försäkrat oss om full kontroll. Det finns inskrivet i regeringsavtal mellan Sverige och Frankrike som är offentliga och kan diskuteras och i det beslut som regeringen fattade den 5 januari i år. Det är helt klarlagt att vi har full kontroll över varje disposition av materialet i Frankrike och att inget får ske utan vårt godkännande. Vi kommer självfallet inte att godkänna någon handling som innebär några risker på det här området. Den IAEA-kontroll som vi bl.a. har tillförsäkrat oss gäller även det s.k. svinnet, Oswald Söderqvist! Jag har undersökt att den saken kontrolleras på det sättet, för självfallet är det ett problem. Vi har icke underlåtit att kontrollera de frågorna. I min förra replik hann jag inte med att kommentera frågan, på vilket sätt tillstånd skall ges för Oskarshamn 3 och Forsmark 3. Jag vill bara som komplement till det svar jag ursprungligen gav säga att regeringen inte alls är tvungen att pröva de frågorna enligt villkorslagen. Vi skall inte föregripa utvecklingen på det här området — det har ännu inte inkommit någon ansökan. Men regeringen har deklarerat, bl.a. i samband med att utförselbeslutet fattades, att vi icke kommer att pröva eventuella sådana ansökningar enligt villkorslagen utan enligt den nya lagstiftningen. Jag hoppas att de överläggningar som vi har inbjudit de andra partierna till och till vilka nu samtliga partier har tackat ja — jag uppfattade Olof Johanssons löfte i torsdagsdebatten som ett ja — skall leda till att vi på det här området får en bra lagstiftning, som medborgarna kan känna förtroende för och som kan få ett enigt stöd i riksdagen. Där skall vi fullfölja den linje som 34 socialdemokratin var först om, nämligen att försöka undvika upparbetning och koncentrera resurserna till metoder för direktförvaring av avfallet. Men slutgiltigt binda oss för vilken avfallshanteringsmetod vi skall använda bör vi inte göra nu. Det är inte lämpligt med hänsyn till säkerheten. Visst hade det varit bra att i höstas i detalj kunna tala om vilket resultat vår satsning skulle ge, t.ex. i form av terawattimmar för mottryck. Det kunde vi inte, därför att också det här var ett område där tidigare regeringars underlåtenhet lett till att nästan ingenting var gjort praktiskt. Vi fick sätta i gång ett program för att så fort som möjligt få praktiska resultat. Det arbetet bedriver vi nu intensivt i samarbete med kommuner, kraftföretag och andra. Jag kan försäkra att regeringen inte tänker låta sin handlingsfrihet beskäras av att några andra försöker manipulera oss utan tvärtom driver på utvecklingen. Just nu håller vi t.ex. på med förhandlingar med storstäderna inför den proposition om storstädernas energiförsörjning som vi skall framlägga senare i vår. Vi understryker där mycket kraftigt att de systemen skall utformas så att man skapar underlag för mottryck och att de också i övrigt skall utformas på ett sätt som underlättar införandet av det nya energisystemet. Vi skall, som jag sade, också framlägga förslag om kommunernas energiplanering. Det arbetet bedrivs med stor intensitet. Det är vår ambition att driva på utvecklingen.
Herr talman! Först ytterligare några ord om upparbetningen. Även om jag tycker att det här från energipolitisk synpunkt i många avseenden varit en mycket bra debatt är jag fortfarande orolig på just den punkten. När det gäller upparbetningen och utförseln av det använda svenska kärnbränslet, är jag fortfarande inte nöjd. Jag har inte heller fått några riktigt klara svar på frågan, varför det var nödvändigt att utföra detta bränsle, vilka bindningar som gjorde att regeringen ansåg att det var nödvändigt. Vi vet ju alla att påståendet att det gällde säkerheten vid de svenska verken inte är sant. Det fanns möjlighet att tätpacka i de bassänger som finns, och det hade funnits möjligheter att omplacera mellan de olika kärnkraftverken, om det hade varit fullt. Det argumentet håller alltså inte. När det gäller frågan om upparbetning eller inte säger Birgitta Dahl nu att vi har skaffat oss full kontroll, bl.a. genom att IAEA är inkopplat. Men ett svinn är ett svinn. Har man en kontraktsklausul där det står att upparbetaren — i detta fall Cogéma — har rätt att redovisa endast 97 96 av det, efter mycket invecklade former, möjliga utvinnandet av plutonium, återstår det3 90 svinn. 3 90 på ett ton blir 30 kg. Om man, som det har sagts, får ut sex ton plutonium, blir det 180 kg plutonium som Cogéma enligt detta kontrakt inte behöver redovisa. Det kan inte heller IAEA göra någonting åt, eftersom ett svinn är ett svinn. Hur skall man kunna kontrollera det? Cogéma säger bara att det har försvunnit i processen. Detta gör mig orolig. Jag frågar än en gång: Varför låter inte regeringen offentliggöra detta kontrakt med Cogéma, inkl. alla handbrev och underhandskontakter och all skriftväxling som har förevarit under tidigare regeringar och som den socialdemokratiska regeringen med rätta kritiserar? Lägg papperen på bordet, så kan vi sedan diskutera öppet. Det tycker jag skulle vara bra. Sedan vill jag säga några ord om ett förbud mot upparbetning och det pågående lagstiftningsarbetet. Vi vet nu, Birgitta Dahl, att upparbetning frigör plutonium och att det finns utarbetade tekniker för att omvandla detta plutonium till höganvändbart vapenplutonium. Mot denna bakgrund kan jag inte se någon anledning — hur tekniken än utvecklas och hur bra den än blir om 15, 20, 35 eller 50 år — att vi någonsin skall hjälpa till att ta fram plutonium från det kärnbränsle som vi har använt i våra reaktorer. Det är bäst att det får ligga bundet i det använda kärnbränslet, för då är det mycket svårare att få fram det och kunna göra kärnvapen av det. Det är detta som är den springande punkten, inte att man kanske kan komma fram till en teknik som gör att det blir lättare att slutförvara avfallet osv. Det är inte det intressanta, utan det är kopplingen till kärnvapenanvändningen. I övrigt har Birgitta Dahl gett bra besked om bl.a. den planerade energiproduktionen inför elkraftsavvecklingen när det gäller värmesystem. Jag håller med Ivar Franzén om att man har satsat för litet på inhemska fasta bränslen. Redan när vi i höstas diskuterade den ekonomisk-politiska propositionen sade jag att man har satsat mycket litet på inhemska fasta bränslen och inte gjort särskilt mycket för att få fram sådana till de nya fjärrvärmesystemen. Det är kol som vi skymtar. Det har jag kritiserat i ett annat sammanhang, och jag skall inte ta upp det här. Den fråga som fortfarande är obesvarad och som oroar mig och förmodligen många människor i Sverige, Danmark och för den delen andra länder är: Varför skall vi från Sverige fortsättningsvis skicka ut ett enda kilo använt kärnbränsle till upparbetning? Den frågan har jag ännu inte fått något svar på.
Herr talman! Det är möjligt att jag var otydlig när jag tidigare talade om vilka beslut som centern hade medverkat i. Det slutliga beslutet vad gäller metoden med upparbetning och därefter slutförvaring samt besluten om laddningstillstånd fattades av folkpartiregeringen. Det var det som jag syftade på, och på den punkten tror jag inte att vi har några delade meningar. Jag konstaterar med tillfredsställelse att energiministern och jag är överens om att tillgängliga resurser bör koncentreras på metoder som syftar till direktförvaring av avfallet.
Herr talman! Anledningen till att vi inte offentliggör kontrakten är att vi är förhindrade att göra det av sekretesslagen. Vi skulle begå ett lagbrott om vi gjorde det. Det skulle vara till fördel för oss att få offentliggöra dem. Regeringsavtalen och överenskommelsen om IAEA-kontroll är självfallet överordnade affärsavtalen. Den som vill att vi verkligen skall få en effektiv kontroll över den fortsatta hanteringen och förhindra alla risker för kärnvapenspridning kan inte ha något intresse av att försöka förringa betydelsen av de kontrollinstrument som vi skaffar oss. Det måste väl vara ett gemensamt intresse att betona att vi har full kontroll. Jag vill också säga att det inte har varit några som helst svårigheter att komma överens med den franska regeringen om svensk kontroll på den här punkten. Man respekterar vår inställning och är beredd att ge oss allt det vi behöver för att kunna säga till svenska folket att vi har kontroll på den här punkten. Detta tycker jag att Ivar Franzén och Oswald Söderqvist borde hälsa med tillfredsställelse. Det är bra att det är på det sättet. Jag skulle önska att vi över huvud taget inte hade stått i situationen att behöva diskutera detta problem. Men när vi gjorde det har det varit min och regeringens ambition att få ett så säkert, ansvarsfullt och bra beslut som möjligt och att gå vidare med att skapa ett bättre system, en bättre lagstiftning och ett bättre sätt att hantera dessa frågor i framtiden. Det är så jag menar att vi tar vårt ansvar i den situation som har uppstått. Regeringen har i sin prövning mycket noggrant granskat alternativen. Det finns ingen av de ansvariga myndigheterna som har granskat något sådant alternativ, varken kärnkraftinspektionen eller strålskyddsinstitutet. De har inte seriöst granskat de alternativ som har förekommit i debatten om tätpackning och annat sådant. Men regeringen har gjort det och gjort mycket noggranna beräkningar. Det har därvid framkommit uppgifter om risker för säkerheten vid våra anläggningar och i samband med föreslagna transporter till lands mellan anläggningarna. Det har vidare framkommit risker för att man skulle få forcerade transporter 1985 till och fftån CLAB som man inte skulle klara av. Den bedömning som vi gjorde med beaktande av säkerhetskraven var att detta icke var ett realistiskt alternativ.

Herr talman! Den bästa av alla typer av kontroll för att förhindra att kärnkraft och kärnvapen kopplas ihop är ju naturligtvis att inte upparbeta bränslet — det tror jag vi kan vara överens om. Därför är det fortfarande olyckligt att detta fortgår. Sedan kan man naturligtvis säga som Birgitta Dahl gör här, att man har prövat frågan från alla möjliga och kanske t.o.m. omöjliga aspekter. Men transport över land av utbränt kärnbränsle har ägt rum länge i Sverige, och det har naturligtvis funnits möjligheter att frakta använt bränsle från Barsebäck upp till Forsmark, där vi har två stora reaktorer stående färdiga och där det uppenbarligen finns mycket gott om plats att placera utbrända bränsleelement, om man hade velat göra det. Eller man kanske skall tala om risker i stället. Man kan ju väga vilket som är den största risken, att skicka iväg det med Sigyn — som vi inte skall ta upp någon debatt om här, med alla de frågetecken som har uppstått i det sammanhanget — eller att transportera det landvägen till något annat verk enligt de lagar om transport och fysiskt skydd och allt sådant som vi har när det gäller kärnämnen i det här landet. För den som hade velat undvika upparbetning tror jag att det hade varit en möjlighet. Jag är fortfarande inte tillfredsställd med de skäl som jag har fått redovisade här och som bygger på uppfattningen att det inte fanns någon annan lösning. Jag är inte heller så förfärligt övertygad om att forskarna, som Birgitta Dahl har sagt, är överens om det ena eller det andra. De är inte överens. Senast nu i januari fick vi en rapport från den franska regeringskommissionen, den s.k. Castaing-rapporten, där den franska regeringens experter ställde sig mycket frågande till just detta med upparbetning och till dens.k. förglasningen. De ifrågasätter om den över huvud taget är möjlig. Det gäller även inkapslingen av olika metaller och sådana saker. Den rapporten visar stor skepsis. Man kan inte bara hänvisa till att forskare är överens. Vi vet fortfarande för litet. Därför är det bäst att undvika alla upparbetningar. Vi skall behålla vårt avfall här i Sverige och undvika att skicka det utomlands, för där har vi inte kontroll över det. Vi måste ta hand om smörjan, och vi skall ta hand om den här i Sverige.

Herr talman! Lars Hjertén har frågat mig hur jag ser på ansökningar från kommuner om att få inrätta tekniska och yrkesinriktade högre specialkurser i gymnasieskolan. Som Lars Hjertén konstaterat vill regeringen öka dimensioneringen av de högre specialkurserna. Den ökning regeringen föreslagit i årets budgetproposition uppgår till 15 26. Regeringen har också föreslagit en särskild, ”fredad” ram för dessa kurser. Eventuella omfördelningar av platsantalet mellan olika slags kurser bör vidare bara få ske så, att ramen för de högre specialkurserna blir större. Beslut om inrättande av utbildningar i gymnasieskolan tas numera i de flesta fall av länsskolnämnderna. Skolöverstyrelsen beslutar främst om studievägar som innebär att en ny utbildningssektor etableras på en ort samt om lågfrekventa utbildningar . Genom riksdagens beslut i november 1982 om möjligheter till utökning av den yrkesinriktade utbildningen även på vissa mindre s.k. icke-gymnasieorter är dessa numera jämställda med de större gymnasieorterna i det avseende Lars Hjertén frågat om. Regeringens förslag i budgetpropositionen om ett regionalt utvecklingsarbete och beslutsrätt i tre län i fråga om högre specialkurser är ännu ett exempel på regeringens strävan att främja de yrkesinriktade högre specialkurserna. En sådan försöksverksamhet bör kunna gagna en snabb och effektiv utveckling av dessa kurser i hela riket, vilket jag ser som mycket viktigt. När det gäller det närmaste tidsperspektivet kan jag också nämna att regeringen — för att underlätta planeringen i kommunerna inför läsåret 1983/84 — redan utfärdat provisoriska föreskrifter om elevplatser i gymnasieskolan. Beslut om att inrätta studievägar tas sedan av de instanser och i den ordning jag beskrivit.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det var ett positivt svar. z Det är viktigt med en kvalificerad yrkesutbildning. De högre specialkurser som jag har nämnt i min fråga är exempel på just denna typ av utbildning. Ungdomar som skaffar sig sådan utbildning har även i dagens läge ganska lätt att få jobb — det är ont om kvalificerade yrkesarbetare. Näringslivet behöver välutbildad personal. Därför är det viktigt att kommuner som är villiga att satsa på sådana här specialkurser också får möjlighet att göra det. I min hemkommun Tidaholm har man bestämt sig för att försöka komplettera en tvåårig elteknisk linje vid gymnasieskolan där med en högre specialkurs i industriell elteknik. Kommunen har också i årets budget anslagit medel för iordningställande av lokaler och för inköp av undervisningsmaterial m.m. I mitt hemlän Skaraborg saknas denna kurs, medan alla gymnasieorter har den tvååriga eltekniska utbildning som är grunden för att man skall kunna gå kursen. Innan kommunen lämnade in sin ansökan för att få anordna denna högre specialkurs hade kommunen samrått med branschorganisationerna och övriga regionala instanser, bl.a. länsskolnämnden. Samtliga ställde sig positiva till förslaget och tillstyrkte det. Bl. a. framhöll man att den snabba tekniska utvecklingen inom industrin fordrar mera ingående kunskaper om t.ex. elektroteknik. Nu avslog emellertid skolöverstyrelsen kommunens ansökan utan motivering. Det berodde kanske vid detta tillfälle på att det inte var så lätt att inrätta en sådan här utbildning på icke-gymnasieorter. Men det hindret är numera avlägsnat, som utbildningsministern nämner i sitt svar. Helt nyligen har länsskolnämnden i Skaraborgs län beslutat att inrätta en sådan här kurs i Tidaholm. Men det finns ett problem i sammanhanget, nämligen att länsskolnämnden inte har möjlighet att besluta om statsbidrag. Därför kan man säga att beslutsrätten inte är fullständig. När man fattade beslut om inrättande av denna högre specialkurs i industriell elteknik, gjordes det under förutsättning att, som man säger, statsbidrag beviljas. Det är skolöverstyrelsen som beviljar statsbidraget. Man kan då vara litet ängslig, därför att skolstyrelsen avstyrkte och sade nej när den för ett par månader sedan hade denna fråga under behandling. Jag vill då bara framhålla nödvändigheten av att skolöverstyrelsen fattar detta beslut om statsbidrag ganska snart, så att kommunen har god tid på sig att förbereda denna utbildning. Vi hade ett liknande problem med en social servicelinje för ungefär en månad sedan. Först sade skolöverstyrelsen nej, sedan sade den ja, men det positiva beskedet kom så sent att kursen inte kunde starta förrän åtskilliga dagar in på vårterminen. Det betydde en forcering, som inte är så bra. Jag hoppas att ett besked från skolöverstyrelsen, vilket jag utgår från blir positivt, kommer nästan omedelbart, så att kommunen hinner med att förbereda denna kurs. Det är bl.a. en ganska omfattande upphandling som måste göras med inköp av teknisk utrustning, och till det kommer iordningställande av lokaler m.m.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig varför universitetet i Stockholm inte har fått någon förklaring till en ändring av den i budgetpropositionen beräknade anslagsposten till universitetet under anslaget till Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken, vad anledningen är till ändringen och varför riksdagen inte har fått något meddelande om den. Anledningen till ändringen är en felräkning inom utbildningsdepartementet, vilken jag beklagar. Felet berör i stort sett samtliga högskoleenheter som anvisas medel under anslaget. Så snart felräkningen konstaterats sändes ett skriftligt meddelande ut. Redan dessförinnan kände emellertid de flesta berörda högskoleenheter till att anslagsposten var felaktigt beräknad. Riksdagen kommer att meddelas genom ändringsblad, s.k. kartong. Sådana håller nu på att utarbetas vad beträffar hela budgetpropositionen.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på mina frågor. Den 25 januari gjorde universitetsstyrelsen i Stockholm en preliminär fördelning av pengar på de olika linjenämnderna. Bakgrunden var självfallet förslaget i budgetpropositionen. Några motioner från övriga partier hade inte inkommit. Dagen efter universitetsstyrelsens sammanträde fick universitetet en skrivelse från utbildningsdepartementet med rättelse av anslagsfördelningen under anslaget E 5. I stället för en ökning på 1 026 000 kr. meddelades nu för Stockholms universitets del att det skulle vara en minskning med 37 000 kr. Ett närmare studium av utbildningsdepartementets rättelseskrivelse visar att det inte bara var Stockholms universitet som drabbades av förändringar. Förändringar av varierande storlek gällde, herr talman, inte mindre än 17 av de 18 angivna universiteten och högskolorna. För 17 enheter var det, kan man säga, inte en siffra rätt. Ändringarna är av storleksordningen från ett par tusenlappar upp till den dryga miljonen i Stockholm. Det är klart att man kan göra fel, även om det är mycket ovanligt att felen blir så många som i det här fallet. Men det anmärkningsvärda är ju att man fortfarande på ansvarigt håll på Stockholms universitet inte vet vad förändringen beror på. Och det mest anmärkningsvärda av allt är att utbildningsdepartementet inte utan dröjsmål meddelat riksdagen att man gör viktiga siffermässiga förändringar i budgetpropositionen. Riksdagen har ännu inte fått något besked om den här förändringen. Därför vill jag ställa två följdfrågor till utbildningsministern. 1. Anser inte utbildningsministern att riksdagen bör ha meddelande om ändringen åtminstone samtidigt som det går ut en cirkulärskrivelse till olika högskoleenheter? 2. Hurlång tid behöver utbildningsdepartementet nu på sig för att få fram detta meddelande, så att det når riksdagen och riksdagens utskott?
Herr talman! Det är något förvånande att Jörgen Ullenhag uttalar så stor indignation i den här frågan, för felräkningar av detta slag har inte alls varit särskilt ovanliga. Rättelser per kartongblad har kommit praktiskt taget varje år. Det är nu så att utbildningsdepartementet har meddelat riksdagen sin ändring. Det skedde den 31 januari. Sedan är det här i huset som det skall avgöras huruvida kartongblad skall utges. Att man var snabb med att informera högskoleenheterna beror på en omsorg om högskoleenheterna och deras budgetarbete, som redan är i full gång. Då skall de inte drabbas mer än vad som är absolut nödvändigt av en felräkning i departementet. Det är fråga om en felräkning, som innebär att Stockholms universitet har fått för mycket pengar så att säga. Men det som är för mycket där skall spridas ut på andra högskoleenheter. Felräkningen är alltså en, men den har fått flera konsekvenser. Jag hoppas att detta nu är klart i riksdagen och att ändringarna redan finns här.
Herr talman! Jag är litet förvånad över att utbildningsministern inte klart och rakt ut här kan säga att det är rimligt att man så fort som möjligt meddelar Sveriges riksdag, som ju skall fatta beslut i ärendet. Alldeles självfallet hade det varit möjligt att meddela riksdagen den här ändringen vid samma tidpunkt som man gick ut med meddelandet om felaktigheterna till de berörda universiteten och högskolorna. Jag vill uttrycka den mycket bestämda förhoppningen att man i fortsättningen, om det uppstår felaktigheter av detta slag som måste rättas till, meddelar riksdagen åtminstone samtidigt som man meddelar de berörda högskoleenheterna. Får jag till sist ställa frågan: Är det aktuellt med ytterligare förändringar under utbildningsdepartementets huvudtitel i budgetpropositionen, eller är detta den sista förändringen som kommer?
Herr talman! Jag tycker att det är rimligt att riksdagen meddelas samtidigt som högskoleenheterna — det är alldeles klart. I det här fallet kom det att skilja på några dagar; jag beklagar det. Jag förstår fortfarande inte indignationen över detta.
Herr talman! Jag noterar att vi är överens om att ärenden av detta slag i fortsättningen inte skall hanteras på det sätt som nu skett, utan att ambitionen skall vara att, om man räknat fel, gå ut med meddelande därom till universitet och högskolor samtidigt som man underrättar Sveriges riksdag. Det är en fullkomlig självklarhet att det skall gå till på det sättet. Därmed kan vi skilja oss från den frågan. Därefter återstår min andra följdfråga: Är detta den sista ändring som kommer?

Herr talman! Till konstitutionsutskottets betänkande 1982 83:56. Frågan är inte stor i kvantitativ bemärkelse, men den är rätt knepig och inte utan allmänt intresse, kvalitativt, när det gäller att värna om medborgarnas integritet. Trots allt har vi ju i konstitutionsutskottet först och främst att hålla oss till regeringsformen, vars frioch rättighetskapitel i 13 § stadgar att informationsfriheten får begränsas med hänsyn till — bl.a. — enskilds anseende och privatlivets helgd. Det lagförslag som här föreligger, och vars huvudbudskap är att lagreglera tystnadsplikten för ledamöter av advokatsamfundets disciplinnämnd, har i allt väsentligt godtagits av utskottet i dess helhet. Meningarna har brutits endast på en punkt — nämligen om denna tystnadsplikt skall, som det heter, ”genombryta” meddelarfriheten eller ej. Denna sak kan diskuteras: justitieministern har gjort det i propositionen, och inom utskottet har vi stannat vid skilda uppfattningar. Vad frågan gäller är framför allt om uppgifter om advokaters klienter skall 49 kunna slippa ut till massmedierna genom advokatsamfundets disciplinnämnd. Denna innehåller sedan den 1 juli 1982 även två av regeringen utsedda ”offentliga representanter”, som inte är advokater. Advokater är vid straffansvar ålagda en tystnadsplikt, som genombryter meddelarfriheten såväl genom advokatsamfundets stadgar som genom bestämmelserna i rättegångsbalken, i vad avser deras egen yrkesutövning. Någon formell straffsanktionerad bestämmelse av samma slag för advokater i deras egenskap av ledamöter i disciplinnämnden har icke funnits; däremot förutsätter advokatsamfundets stadgar att samtliga ledamöter av disciplinnämnden skall iaktta tystnadsplikt. Vad regeringen föreslår är att denna tystnadsplikt nu skall straffsanktioneras genom ett i och för sig ganska krångligt regelsystem, som jag emellertid inte här behöver gå in på. Om riksdagen godtar propositionen har man alltså tillgodosett denna aspekt. Vad vi därutöver velat slå vakt om är att ledamöter av disciplinnämnden inte, trots tystnadsplikten, skall kunna läcka information om tredje man, dvs. vad advokaters klienter haft att berätta om sig själva, sitt företag eller någon annan person. Hänsynen till vad regeringsformen stadgar om enskilds anseende och privatlivets helgd måste komma till uttryck även i detta sammanhang. Justitieministern har som nämnts diskuterat detta problem i propositionen. Han påpekar att ”advokaterna själva” inte har någon meddelarfrihet ”beträffande uppgifter om klienter”. Formuleringen är så till vida oklar att det inte framgår om man avser vars och ens egna klienter eller alla klienter, som kategori betraktade. Inom sjukvården skulle i varje fall såvitt jag förstår det senare betraktelsesättet te sig naturligt, men jag är inte säker på att detsamma gäller för advokater. Justitieministern och utskottets majoritet vill nu lämna meddelarfriheten ograverad för ledamöter av disciplinnämnden. Motiveringarna härför är tre: att det har gått bra hittills, att det skulle skapa praktiska gränsdragningsproblem om klienter skulle undantas från meddelarfriheten och att regleringen skulle bli onödigt invecklad. Vi har svårt att acceptera dessa argument. Att det har gått bra hittills, dvs. mellan 1 juli och 28 oktober 1982, då propositionen dagtecknades, är knappast övertygande som principiellt argument, när man har gått över till en ny, utökad sammansättning av nämnden, med bl.a. en representant för massmedierna som ledamot. — Ingen skugga må för den skull falla på honom. — Vad gränsdragningsproblemen och den invecklade lagregleringen beträffar tror jag inte de skulle behöva bli av annan svårighetsgrad än vad vi redan upplevt i fråga om sekretesslagen. Enligt 'vår mening är en sådan argumentering svag, för att inte säga ovärdig, när man avsiktligt nonchalerar skyddet av de medborgerliga rättigheter som är inskrivna i grundlagen. Jag vill också erinra om att det i den proposition, 1979/80:2, som gällde den nya sekretesslagstiftningen, anfördes att det finns större anledning att överväga undantag från meddelarfriheten i fråga om sekretessregler utan skaderekvisit än i andra fall. Det fall vi här behandlat hör till denna kategori. Att man tagit särskild hänsyn till tredje mans intresse framgår f. ö. bl.a. av 8 kap. 6§ sekretesslagen. Detta stadgande handlar om sekretess i statlig het. Stadgandet medger sekretess såväl för den direkt granskade som för Onsdagen den tredje man, dvs. den som har någon affärsförbindelse med den granskade. 9 februari 1983 Meddelarfrihet råder här på alla områden utom när det gäller uppgifter om tredje man. Herr talman! Om man anser att konstitutionsutskottets uppgift främst är att slå vakt om grundlagen och icke nödvändigtvis att lotsa propositioner alltigenom oförändrade genom riksdagen, så har det tett sig ofrånkomligt att här göra den markering som den moderata reservationen innebär. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen, vilket i sak innebär att vi — i likhet med majoriteten — antar propositionens förslag till ny lydelse av 8 kap. 6 § rättegångsbalken men därutöver vill införa denna paragraf som en ny punkt 7 i 16 kap. 18 sekretesslagen.

Herr talman! Vi behandlar här dels en proposition, dels en motion av Allan Ekström och Gunnar Biörck i Värmdö. Propositionen innebär införande av en ny tystnadsplikt i rättegångsbalken, vilket motiveras med att advokatsamfundets disciplinnämnd delvis fått en annan ställning genom av regeringen utsedda lekmannarepresentanter. Inom parentes nämnde Gunnar Biörck i Värmdö att en av dessa skulle komma från massmedierna. Ja, det är den förre statssekreteraren i justitiedepartementet Sven Andersson som han därvid syftade på. I och för sig fanns tystnadsplikt redan tidigare, då reglerad i advokatsamfundets stadgar. Utskottet är enigt om att acceptera den utsträckta tystnadsplikten i detta fall och tillstyrker alltså propositionen. De moderata reservanterna yrkar dessutom att den s.k. meddelarfriheten skall brytas i detta fall, vilket enligt regeringens och utskottets tolkning innebär något nytt i förhållande till nuläget.

För att undanröja ett vanligt missförstånd bör det tilläggas att det inte inträder någon ansvarsfrihet. Meddelaren skyddas från ansvaret, men det förs över på den ansvarige utgivaren av det massmedieorgan som eventuellt publicerar dessa saker. Gunnar Biörck tar en poäng i påpekandet att advokat såsom regel inte har meddelarfrihet rörande uppgifter om klienter. Den ordningen har konstitutionsutskottet stött och ansett vara fullt riktig. Men motionerna och den moderata reservationen underlåter att göra distinktionen mellan en reguljär advokatverksamhet och myndighetutövning i disciplinnämnden. I sistnämnda fall anses meddelarfriheten tjäna såsom en yttersta säkerhetsventil.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
Herr talman! Jag förmodar att en av skillnaderna mellan Olle Svenssons och mitt ställningstagande i denna fråga sammanhänger med att konstitutionsutskottets ärade ordförande har sin erfarenhet från tidningsvärlden, medan jag har min från medicinen. Jag förstår honom mycket väl, om han vill slå vakt om pressens frihet. Jag hoppas att han förstår mig, om jag har en särskild känsla för omsorgen om enskilda medborgares integritet, kanske särskilt när det gäller tredje man. Olle Svensson vill mot historisk bakgrund skydda det fria ordet mot kungar och Reuterholmare. För min del vill jag skydda försvarslösa människor mot att utsättas för övermäktiga massmediekrafters spel. Olle Svensson sade att jag inte har bestritt att den nuvarande ordningen med meddelarfrihet fungerat utan olägenheter. Nej, det har jag inte gjort, men jag har ifrågasatt — och jag tror att det är riktigt att ifrågasätta — huruvida advokaterna själva har uppfattat sitt ledamotskap av disciplinnämnden, i varje fall fram till den 1 juli förra året, såsom en myndighetsutövning, som skulle ge dem en meddelarfrihet när de uppträder i den egenskapen. Jag tror så gott om advokater att jag förmodar att de faktiskt — oberoende av om de har något rättsligt stöd eller inte — har ansett att man är advokat så att säga i alla livets skiften och har skyldighet att iaktta de regler som gäller för dem.
Herr talman! Jag tyckte att Gunnar Biörck i Värmdö i den sista delen av sin replik fortfarande förbisåg den distinktion som bör göras mellan vanlig reguljär advokatverksamhet och verksamhet i disciplinnämnden. Jag vill understryka att meddelarfrihet naturligtvis gäller för både lekmännen och advokaterna. Sedan är det faktiskt inte ett journalistintresse eller ett tidningsintresse jag vill försvara i detta sammanhang. Vad vi öppnar är ju en rättighet för de ansvarskännande människor som sitter i disciplinnämnden att kunna handla i rättssäkerhetens intresse. Jag vill citera ur en proposition från 1976, där den dåvarande justitieministern säger: ”Jag finner det vidare angeläget att framhålla att straffrihet för meddelare inte betyder att offentliga tjänstemän är skyldiga att i motsvarande mål lämna upplysningar till t.ex. pressen om känsliga förhållanden. Innebörden av en särskild tryckfrihetsrättslig meddelarfrihet är i stället den att det allmänna — med tanke på de viktiga intressen som informationsfriheten representerar” ” — överlåter åt den enskilde att, utan risk för repressalier, själv bedöma om det är önskvärt eller försvarligt att förmedla vissa uppgifter för Nr 78 offentliggörande. Man kan räkna med att han därvid beaktar de skyddsintressen som en vanligtvis gällande tystnadspliktsregel värnar om, liksom sin uppfattning om hur informationsmottagaren kommer att handskas med stoffet. Sammanfattningsvis anser jag alltså att farhågorna för att ett särskilt skydd för dem som meddelar uppgifter till publicister skall leda till återkommande skador är överdrivna. Liksom hittills bör man för framtiden i stor utsträckning kunna förlita sig på massmediernas och uppgiftslämnarnas omdöme och ansvarskänsla.”
Herr talman! Jag utgår från att disciplinnämnden, när den kommer till ett avgörande, utformar och utfärdar något slags meddelande om vad som förevarit och om vad man tagit för ställning. Det är inte det som jag på något sätt motsätter mig, utan det är möjligheten att vid sidan därav i olika former prata bredvid mun.
Herr talman! Våra skilda åsikter kom fram i det där sista uttrycket — ”prata bredvid mun”. Jag anser alltså att en människa som sitter i ett organ med sanktionsmyndighet, under ansvar kan vända sig till en seriös ansvarig utgivare i ett intresse att skydda medmänniskor, inte för att skapa sensationsjournalistik.

Herr talman! Jag har behov av att klargöra min inställning både som advokat och som riksdagsledamot. I propositionen anför departementschefen att det möjligen skulle kunna övervägas att begränsa meddelarfriheten i fråga om sådana uppgifter som rör en advokats klienter. Han tillägger att den nuvarande ordningen, såvitt är känt, fungerat utan att några olägenheter uppkommit. Det skulle vidare enligt departementschefen skapa praktiska gränsdragningsproblem om uppgifter om klienter undantogs från meddelarfriheten, men inte uppgifter om advokaterna själva; han anser också att regleringen skulle bli onödigt invecklad. I reservationen anförs att den tystnadsplikt som skall åvila ledamöterna i advokatsamfundets disciplinnämnd icke skall bryta meddelarfriheten. Advokat har ingen meddelarfrihet beträffande uppgifter om sina egna klienter. Nämndens ledamöter har däremot meddelarfrihet oavsett om de är advokater eller lekmän. Reservationen kan ge intryck av att endast lekmännen har meddelarfrihet. För egen del anser jag att det ur principiell synpunkt är riktigt — den bästa lösningen — att begränsa meddelarfriheten i fråga om sådana uppgifter som 53 Man har inte utrett om detta skulle behöva medföra några svårbemästrade gränsdragningsproblem eller onödigt invecklad reglering. Farhågorna synes vara överdrivna. Ur principiell synpunkt bör man beträffande meddelarfriheten utgå från vad som gäller i fråga om vittnesplikten. Man bör överväga att allt som undantas från vittnesplikten också undantas från meddelarfriheten. Det skulle vara av värde om det här förelåg en överensstämmelse. Det är riktigt, som anges i utskottets betänkande, att den nuvarande ordningen med meddelarfrihet fungerat utan kända olägenheter. När det gäller meddelarfriheten har man visat det omdöme som kan krävas. Jag har nyligen fått detta bekräftat av advokatsamfundet, som inte funnit anledning att nu ta något initiativ. Utvecklingen måste emellertid följas noga, bl.a. därför att lekmannaledamöter numera ingår i advokatsamfundets disciplinnämnd. Det finns anledning att återkomma till denna fråga när resultatet av yttrandefrihetsutredningens arbete föreligger. Jag uppfattar utskottets betänkande så, att det därefter kan finnas skäl att göra ytterligare ändringar beträffande meddelarfriheten — även i den i dag aktuella frågan. Yttrandefrihetsutredningen skall nämligen, som utskottet anger, göra en noggrann genomgång av hur de enskilda sekretessbestämmelserna förhåller sig till meddelarfriheten. Av här anförda skäl kan jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse vad Hans Göran Franck här sagt, nämligen att man — såvitt bekant — inte kan konstatera några olägenheter med den hittills gällande ordningen rörande meddelarfriheten. Jag vill vidare peka på konstitutionsutskottets hänvisning till yttrandefrihetsutredningens fortsatta bedömning av den här frågan. Denna görs utifrån det uttalande som konstitutionsutskottet gjorde i sitt betänkande 1979/80:37, där man yttrade följande: ”Som framgår av det föregående är utskottets grundläggande inställning, att meddelarfriheten skall sträcka sig så långt det är möjligt. Utskottet ställer sig därför inte främmande till att det kan finnas utrymme för en ytterligare utvidgning av området för meddelarfriheten i förhållande till propositionens förslag. Det kan emellertid inte heller bortses från risken att den meddelarfrihet som föreslagits i propositionen i vissa fall kan sträcka sig för långt i förhållande till i första hand den enskildes berättigade integritetskrav.” Utifrån den avvägningen kommer yttrandefrihetsutredningen att behandla frågan.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

Herr talman! I proposition 1982/83:23 föreslogs riktlinjer för en ny utbildning i räddningstjänst. Propositionen har sedan återkallats, men från de borgerliga partiernas sida menar vi att en modernisering av utbildningen i räddningstjänst är mycket angelägen, och därför är det fel att uppskjuta sakbeslutet, eftersom det bara skulle fördröja en angelägen reform. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid civilutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Med hänvisning till utskottsmajoritetens motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. I min fråga erinrade jag om att socialministern i budgetpropositionen uppgav att en av de viktigaste frågorna för den socialdemokratiska regeringen var att ”återställa den sociala tryggheten för äldre, handikappade, sjuka och barnfamiljer”. Trots detta kommer många barnfamiljer som redan tidigare har haft det bekymmersamt att få det ännu svårare till följd av bl.a. momshöjningen och devalveringen. Höjningen av barnbidraget med 300 kr. täcker inte ens inflationsurholkningen av barnbidraget under detta år. Flerbarnsfamiljerna kommer trots fördubblingen av flerbarnstillägget, som jag tycker är bra, att behöva inkomster långt över det normala för att över huvud taget nå upp till existensminimum. Jag erinrade i min fråga också om att föräldraförsäkringen kommer att allvarligt urholkas för de sämst ställda — för dem som endast får 37 kr. om dagen — om inga åtgärder vidtas. Föräldrapenningen under barnets första nio månader följer automatiskt löneutvecklingen för den som är sjukförsäkrad för minst 37 kr. om dagen. Garantibeloppet på 37 kr. om dagen följer däremot inte löneutvecklingen, än mindre kostnadsutvecklingen. Om ingenting görs, kommer garantibeloppet vid årets slut att ha urholkats med inte mindre än en tredjedel av sitt värde sedan det senast höjdes. De i detta avseende sämst ställda familjerna skulle t.o.m. sacka efter övriga barnfamiljer ännu mer. Eftersom en hel del vatten har runnit under broarna sedan jag ställde min fråga, vill jag nämna att vi moderater sedan dess har motionerat om en höjning av garantibeloppet från 37 kr. till 50 kr. om dagen från den 1 juli i år. Det skulle kosta drygt 1 90 av hela kostnaden för föräldraförsäkringen. Det skulle alltså väl kunna täckas inom försäkringens ram men naturligtvis betyda väldigt mycket för de berörda. Det skulle också betyda en del för samtliga barnfamiljer, eftersom de endast uppbär garantibeloppet under den tionde, elfte och tolfte månaden. Nu ger socialministern inget klart besked, utan hänvisar bara till det arbete som skall bedrivas. Jag tycker att det är bekymmersamt. Jag skulle därför vilja ställa några kompletterande frågor. 1. Finner socialministern det acceptabelt med denna försämring för de sämst ställda? 2. Är socialministern medveten om det faktum att ju fler barn det finns i familjen, desto vanligare är det att man endast uppbär garantibeloppet? 3. Är det viktigare att de försäkringsmässigt bättre ställda får fortsatt full kompensation än att man solidariskt ser till att de som endast får garantibeloppet inte sackar efter ytterligare?

Herr talman! Socialministern väljer att svara på någonting annat än mina frågor, men den debatten kan vi ha i annat sammanhang. Jag vill bara klart deklarera att vi för det första föreslår betydande besparingar, därför att det är oundgängligt för landets framtid. Vi föreslår för det andra betydande skattelättnader och för det tredje förbättringar för de sämst ställda. Höjningen av garantibeloppet är en av förbättringarna. En vårdnadsersättning för alla barn under tre år är en annan. Vi sparar samtidigt netto 13 miljarder kronor, trots dessa förbättringar. Jag vill uppehålla mig vid det som min fråga faktiskt gällde. Jag vill erinra Sten Andersson om att de föräldrar som bara får garantibeloppet ingalunda hör till de bäst ställda — tvärtom. Hit hör kvinnor som kanske har studerat och inte hunnit få jobb på arbetsmarknaden. Hit hör familjer som bor på orter där man får vara glad om någon i familjen har ett hyggligt arbete. Hit hör inte minst flerbarnsfamiljerna. Jag har inte fått något svar på frågan om socialministern tycker att det är acceptabelt att de som redan förut är sämst ställda när det gäller föräldrapenningen skall få en fortsatt urholkning. Jag vill också erinra om att 1979, efter det att beloppet höjdes till 37 kr., var spännvidden i föräldraförsäkringen under ett barns första år mellan drygt 13 000 för de sämst ställda och upp till 69 000. I år kommer det att variera mellan oförändrat drygt 13 000 upp till nära 102 000 kr. Spännvidden har alltså ökat med mer än 60 96. Skall man då inte i solidaritetens namn se till att de som är sämst ställda inte kommer att halka efter ytterligare, att de åtminstone får en kompensation för penningvärdeförsämringen?

Herr talman! Socialministern föredrar att polemisera. Det gläder mig att socialministern har respekt för mitt engagemang. Jag kan då bara stryka under att moderata samlingspartiet har ställt sig bakom de synpunkter som jag här har fört fram. Jag skulle vilja vädja till socialministern att se till att i direktiven till den arbetsgrupp som skall tillsättas ange att den verkligen ser över det samlade familjepolitiska stödet, så att det inte blir de i olika avseenden sämst ställda som fortsätter att halka efter. Jag skulle vara tacksam att få en deklaration från socialministern om att man i den här gruppen kommer att inrikta sig på att göra de omprioriteringar som behövs för att tillgodose de sämst ställda. Det är vad jag kallar solidaritet, om denna arbetsgrupp har en sådan princip för sitt arbete.

Herr talman! Socialministern föredrar att vara polemisk. Jag skulle bara vilja konstatera att utgångspunkten för de besparingar som vi har gjort har varit att om man skall göra besparingar — och det måste vi göra — måste de i första hand drabba de många av oss som är någorlunda friska och har hyggliga inkomster. Däremot kan man inom besparingarnas ram göra sådana omprioriteringar att de sämst ställda inte drabbas. Slutligen, herr talman, vill jag tacka för vad socialministern sade allra sist. Jag ser det ändå som en viss ljusning vid fronten, om socialministern är inriktad på en mer solidarisk familjepolitik. Det behöver landet.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

Ibland är det fråga om tillfälliga insatser, ibland om en livslång hjälp. För att slå vakt om de förståndshandikappades rättigheter, som de kanske inte själva har förmåga att kräva, finns den omsorgslag som tillkom 1967. Den innebar att landstingen eller landstingsfri kommun skulle se till att de förståndshandikappade får de särskilda omsorger och den service de har rätt till — att kunna bo som andra, att gå i skola, att arbeta och att ha en meningsfull fritid. När Rune Gustavsson som dåvarande socialminister tillsatte den statliga omsorgskommittén var det i syfte att utifrån hittills gjorda erfarenheter gå vidare och framför allt vad det gäller habiliteringsområdet också söka samarbete med andra handikappgrupper. Efter flera års arbete lades ett förslag till lag om vissa handikappomsorger fram i ett betänkande i juni 1981, vilket sedan remissbehandlats och enligt socialministern f. n. är under beredning i departementet. Ännu är dock ingenting klart om tidpunkten för ett riksdagsbeslut om den nya lagen. Orsaken till att jag ställt frågan är att en del landsting nu gått före och under den gångna hösten beslutat om en samordning och utbyggnad av insatserna för handikappade barn och ungdomar, s.k. barnhabilitering. Detta har skett bl.a. i Stockholms län, och där har man dessutom beslutat att byta namn från omsorgsnämnd till habiliteringsnämnd. Detta var också en del av förslagen i omsorgskommitténs betänkande. Inför den revidering av omsorgsplaner som sker vart femte år och som är under arbete just nu i ett flertal omsorgsstyrelser är det ockå av stor betydelse att få veta vad man från regeringens sida har för avsikt att föreslå på detta område. Utifrån båda de här nämnda synpunkterna är det nödvändigt att någon form av förslag snarast framläggs, så att vi inte får en helt olikartad utveckling i landet på detta handikappområde. Jag tycker mig finna en viss sådan risk i dag och menar att det skulle vara olyckligt om så sker. Därför vill jag än en gång uttala det angelägna i att en proposition i detta ärende framläggs med det snaraste.

Herr talman! Jag tackar för de synpunkter som kom fram nu. Jag hoppas att det blir något förslag som resultat av de resonemang som skall föras. Jag tycker att det är angeläget att man relativt snart får fram dessa förslag. Jag anser att risken annars är att vi får en olikartad bedömning på olika håll i det här landet. Det vore inte lyckligt för de utvecklingsstörda.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det råder inget tvivel om att socialstyrelsens utvecklingsplan för barnomsorgen skapat stor oro och förvirring bland personalen inom barnomsorgen. När socialstyrelsens verkstyrelse behandlade rapporten beslöts att avsnittet om personalen och dess utbildning skulle utgå. Så blev emellertid inte fallet, utan avsnittet fanns med i den tryckta rapport som skickades ut till kommuner och högskolor. Till rapporten fogades visserligen en skrivelse, där man möjligen kunde utläsa att beslut i frågan saknades. Denna behandling har fått till följd att rapporten har uppfattats snarare som någon form av direktiv än som ett diskussionsunderlag. I vissa kommuner pekar utvecklingen mot att man främst anställer förskollärare för att därigenom förbättra kvaliteten, vilket starkt kan ifrågasättas. Om utgångspunkten är att barnomsorg skall bedrivas som förskola, inte som skola, anser jag att det klart saknas kunskaper i förskollärarutbildningen, vilket gör att denna inte är lämplig som enda utbildning för barnomsorgspersonal. Inte heller barnskötarutbildningen ger heltäckande kunskaper. Därför är det angeläget att innehållet i de olika utbildningsformerna ses över. Det är också angeläget att i samband med framtagandet av en ny utbyggnadsplan för barnomsorgen få en bedömning av personalbehovet och erforderliga utbildningsinsatser. Herr talman! Det är min förhoppning att det svar som socialministern gett skall bidra till att dämpa den oro som uppstått bland personalen inom den kommunala barnomsorgen.

Herr talman! Jag tackar socialministern för förtydligandet. Vad som sagts är helt i enlighet med min egen uppfattning.

Herr talman! Jag ber att få meddela att den interpellation av Jens Eriksson om kustbevakningen som skulle ha besvarats den 18 februari inte kommer att besvaras förrän måndagen den 7 mars.

Herr talman! Karl Erik Eriksson har med anledning av vissa felaktigheter i de deklarationsbroschyrer som getts ut av riksskatteverket frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att snabbt göra allmänheten uppmärksam på felaktigheterna. De felaktigheter som Karl Erik Eriksson berört avser dels uppgifter i broschyren ”Skatteupplysningar 1983 — rörelse, jordbruk, hyreshus” om rätten till avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats, dels uppgifter i broschyren ”Dags att deklarera” om hur intäkten av en nybyggd villa får beräknas. I det första fallet framgår det av deklarationsblanketten vilka regler som gäller, och dessutom lämnas korrekta uppgifter på annat ställe i broschyren. Risken för att den skattskyldige inte skall uppmärksamma felet är därför i detta fall begränsad. I vad gäller villaintäkten kan många ha blivit hjälpta av att de korrekta uppgifterna finns i den mer omfattande broschyren ”Deklarationsupplysningar 1983 — löntagare”. Riksskatteverket har redogjort för felaktigheterna i ett pressmeddelande. Meddelandet har bl.a. lämnats till samtliga storstadsoch landsortstidningar, radio och TV, nyhetsbyråer och vissa riksorganisationer. Enligt vad jag erfarit har meddelandet givits betydande utrymme i nyhetsmedia. Riksskatteverket har vidare i en särskild skrivelse informerat skattecheferna i varje län om felaktigheterna. I skrivelsen framhålls att informationen på lämpligt sätt bör delges taxeringsfunktionärerna. Risken för att de skattskyldiga skall lida någon rättsförlust är därmed mycket liten. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag inte att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att göra allmänheten uppmärksam på felaktigheterna i deklarationsbroschyrerna.

Herr talman! Skriften ”Dags att deklarera” är en av dem som ges ut i störst upplaga i Sverige, 5 miljoner exemplar. Vi får också utgå ifrån att den läses av ovanligt många medborgare. I den skriften finns det grovt felaktiga uppgifter. Skriften ”Skatteupplysningar för 1983 — rörelse, jordbruk, hyreshus” har inte så stor upplaga, men den ges ändå ut i 750 000 exemplar. Och här finns enligt min mening en av de största felaktigheterna i riksskatteverkets broschyrer i år. Här står det t.ex. i det avsnitt, herr finansminister, som läses mest av medborgarna, nämligen det som handlar om skattenyheter för året: ”fr.o.m. 1983 års taxering medges inte avdrag för den del av kostnaderna för resor mellan bostad och arbetsplats som överstiger 1000 kr.” Det är precis det omvända mot vad som är verkliga förhållandet när det gäller de nya bestämmelserna. Jag tackar finansministern för svaret. Men jag måste säga att jag tycker det är litet svagt av finansministern att hänvisa till att det på några andra ställen i de här broschyrerna står rätt. Det skall ju ändå stå rätt på alla ställen och framför allt — jag upprepar det — på det ställe där årets nyheter presenteras. Där borde ändå riktigt besked ges till svenska folket. Jag är medveten om att det kan uppstå fel, och då gäller det att rätta till dem så bra som möjligt. Finansministern räknar upp en rad åtgärder som har vidtagits genom massmedia, och de är bra. Jag tror att just de här TV-snuttarna är mest riktiga i det här fallet. Där har det på ett åskådligt sätt pekats på just dessa felaktigheter. Men om man har arbetat något tiotal år i taxeringsarbete vet man hur det ”sår till. Väldigt många deltidsjordbrukare använder faktiskt broschyren ”Skatteupplysningar 1983 — rörelse, jordbruk, hyreshus” när de deklarerar. Om några gör fel — kanske ett mycket litet antal, som finansministern antyder — bör de känna sig säkra på att felen blir uppmärksammade i taxeringsarbetet. Just därför vill jag fråga Kjell-Olof Feldt: Får jag tolka finansministerns svar så att man kommer att göra taxeringsfunktionärerna uppmärksammade på de här —i vissa fall grova — felen, så att de är speciellt observanta just i dessa fall och man kan garantera att felen blir rättade?
Herr talman! Karl Erik Eriksson och jag är helt ense om att det är ytterst beklagligt att dessa fel har uppstått i en broschyr som sprids i en så stor upplaga och som är så viktig för medborgarna. Men såvitt jag förstår är det inte om detta vi skall utbyta meningar utan om vad som nu har gjorts för att de skattskyldiga inte skall lida någon skada. När det gäller reseavdraget vill jag först peka på att 1 000 kr. är upptagna som en minuspost i deklarationsblanketten. Det är förtryckt i blanketten. Därför är det svårt för den enskilde deklaranten att när han tar upp kostnaden för sina resor undgå att upptäcka att han här har en avdragspost på 1 000 kr. och att det inte är en maximering av avdraget till det beloppet, vilket man kunde tro av broschyren. Men det kan naturligvis ändå hända att folk gör fel. Därför har riksskatteverket i sin skrivelse till samtliga skattechefer ute i länet framhållit att informationen om det här felet skall delges samtliga taxeringsfunktionärer. Då utgår jag från att de, när de har gjorts uppmärksamma på detta, kommer att särskilt noggrant granska denna post i deklarationerna för att se till att den blir riktig och att deklaranterna får avdrag för de kostnader som överstiger 1 000 kr. Det blir naturligtvis ett merarbete för taxeringsnämnderna, vilket också är beklagligt, men det är nödvändigt att kontrollen sker, så att deklaranterna inte lider någon rättsförlust på grund av de fel som har begåtts från myndigheternas sida.

Herr talman! Jag tror att finansministern och jag är överens om att väldigt många medborgare i vanliga fall upplever deklarationsproceduren som bekymmersam och besvärlig. När det då dessutom står en sak i broschyren och en annan i deklarationsblanketten och uppgifterna inte är synkroniserade på de olika ställena, blir det ännu mer förvirrande.
Många svenska företag har under senare år baserat sin upplåning på krediter i fftämmande valuta. Devalveringen i oktober 1982 innebar att denna typ av upplåning för många, främst små företag, blivit en mycket tung börda. Det finns åtskilliga exempel på hur företag hamnat i direkta krissituationer som en följd av devalveringen.
Därför tycker jag precis som Kjell-Olof Feldt att det är mycket beklagligt att det i denna broschyr, som går ut i massupplaga, har blivit sådana grova felaktigheter. Det viktigaste syftet med min fråga var att jag ville förvissa mig om att inga deklaranter blir lidande. Jag tar finansministerns sista besked som en garanti för att man från taxeringsmyndigheternas sida gör allt som göras kan, så att de som följer riksskatteverkets felaktiga anvisning får sina deklarationer rättade.

Herr talman! Nils G. Åsling har bett mig lämna en redogörelse för vilka åtgärder regeringen planerar för att erbjuda företag med lån i utländsk valuta möjligheter att konvertera dessa krediter, så att devalveringens effekter kan bemästras. Devalveringen av den svenska kronan medförde en icke obetydlig ökning av svenska företags utlandsskulder, samtidigt som den framtida räntebelastningen steg. Devalveringen skapar emellertid också möjligheter till en betydande vinstuppgång inom den konkurrensutsatta delen av industrin. Nettoeffekten av devalveringen torde för de flesta företag bli en förbättring av såväl lönsamhet som soliditet. Bl. a. mot den bakgrunden är det enligt min mening föga förvånande att några särskilda åtgärder i syfte att bemästra utlandsupplåningens negativa effekter på företagen inte vidtogs exempelvis i samband med 1981 års devalvering. Men jag är medveten om att det finns fall, framför allt bland de mindre och medelstora företagen, där devalveringen innebär en ökad finansiell belastning som inte kompenseras av ökade inkomster. Dessa problem är dock av sådan karaktär och omfattning att de bör kunna hanteras inom banksystemet och av de banker som förmedlat valutalånen i fråga. Det kan bli aktuellt för bankerna att till vissa speciellt utsatta företag ge kompletterande lån. Det ligger ju också i bankernas eget intresse att på olika sätt stötta de företag som hamnat i svårigheter, vare sig detta beror på devalveringen eller har andra orsaker. Någon form av konvertering av småföretagens utlandsskulder anser jag mot denna bakgrund inte vara aktuell. Det skulle inte heller på något sätt minska företagens skuldbelastning, eftersom en eventuell konvertering naturligtvis måste ske till dagskurs.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

Åtskilliga har hamnat i svårigheter och några i akuta likviditetssituationer som en följd av den brådstörtade och stora devalvering som vi fick bevittna i oktober. Enligt min mening är det inte rimligt att konsekvenserna av devalveringsbesluten så slumpmässigt skall drabba företag. De har följt sina affärsbanksförbindelsers uppmaningar, som också hade förankring i riksbankens politik. Det borde alltså i sista hand ankomma på regeringen att se vad man kan göra för att lösa de här problemen. Jag kan i och för sig hålla med finansministern om att det primärt gäller ett förhållande mellan kreditgivaren och kreditköparen. Men det borde vara möjligt att företag som så önskar ges möjlighet att konvertera utlandslånen till lån i svenska kronor och att man i samband därmed förlänger amorteringstiden till låt oss säga tio år. Man skulle också kunna få en ränta som anslöt till den som gällde det ursprungliga lånet. Dessa lån borde i så fall ges direkt av riksbanken och tas som en del av de kostnader som valutapolitiken ändå får anses medföra. Skulle detta inte vara lämpligt eller möjligt, kan man naturligtvis låta resp. företags ordinarie bankförbindelse ta den här typen av lån. Och här vill jag ställa en kompletterande fråga till finansministern: Vore det inte möjligt att, om man inför ett arrangemang med denna typ av konverteringslån, se till att vederbörande banks kassareserv eller likviditetskvot inte påverkas av detta speciella arrangemang? Min kompletterande fråga är alltså, om inte finansministern skulle kunna tänka sig att medverka till sådana arrangemang, så att man fick lätta bördan på de företag som hamnat i akuta svårigheter.

Herr talman! Först kanske jag får säga att alla devalveringar ändå är brådstörtade, Nils Åsling. Den här skiljer sig inte från andra operationer av samma typ. Men den sammanlagda effekten av 1981 års devalvering på 10 96, som herr Åsling var med om att ta ansvaret för, och den här devalveringen på 16 90 har för ett visst antal företag blivit en svår belastning. Bakgrunden är enligt min mening att korglånen, i varje fall i vissa banker, erbjöds företag som måhända inte borde ha tagit upp lån i utländsk valuta. Men nu har det skett, och därmed har företagen hamnat i svårigheter. I någon mån har jag erfarit att bankerna känner ett ansvar för den situation som har uppstått när det gäller en viss kategori företag, och jag tror därför att de kommer att försöka lösa de problem som har uppstått — såvida inte andra faktorer som samtidigt har drabbat företagen gör att det inte går att lösa deras ekonomiska problem. Jag tror att det är den vägen vi måste gå. Nils Åslings resonemang om att riksbanken har ansvaret för de kostnader som devalveringar utlöser är inte hållbart. Vad skall vi då göra när kronan skrivs upp? Det skedde 1980-1981. Skall då riksbanken ta hem vinsterna av en uppskrivning av kronan? Skall riksbanken tvingas att höja räntor, sänka räntor och åstadkomma förmögenhetsförluster och förmögenhetsvinster? Jag tror alltså inte att man kan säga att ansvaret för konsekvenserna av ekonomisk-politiska åtgärder av det slaget åvilar riksbanken — det skulle föra orimligt långt. Beträffande Nils Åslings fråga huruvida man kan tänka sig att lätta på kassakvoterna om bankerna ger kompletterande lån osv., är detta ju riksbanksfullmäktiges sak att avgöra. Nils Åsling vet lika bra som jag, att jag inte kan stå här i riksdagen och avgöra detta. Om någonting sådant behöver göras måste riksbanken få bedöma.
Herr talman! Jag väntade väl inte något annat svar av finansministern, av rent konstitutionella skäl. Men med tanke på de goda kontakter som rimligen finns mellan finansdepartementet och riksbanksfullmäktige utgår jag från att finansministern medverkar till och gör vad han kan för att hos riksbanksfullmäktige skapa förståelse för att situationen för vissa företag är mycket akut och oroande. Om således riksbanken på något sätt — jag anvisade en väg — kan animera affärsbankerna att ta sig an de här frågorna aktivt vore det ytterligt värdefullt. Sedan vill jag korrigera mig själv. Jag sade visserligen brådstörtad devalvering, men jag menade brutal devalvering. Det är en viss skillnad. Självfallet kommer alla devalveringar oanmälda för en bred publik — det ligger i sakens natur. Jag kan hålla med finansministern om att vissa låntagare inte borde ha tagit de här lånen. Men i det kreditpolitiska läge vi befann oss i var det ändå en naturlig utväg för många att ta dessa lån. De har då följt både riksbankens och affärsbankernas rekommendation i den vägen. Kanske har de haft ett alltför bräckligt eget beslutsunderlag. Jag menar inte att riksbanken generellt skulle ta ansvaret för effekten av valutapolitiska förändringar, men jag anser att det här uppstår extraordinära effekter, som på ett ödesdigert sätt drabbar många företag som uppenbarligen inte har haft det beslutsunderlag de skulle ha haft innan de tagit sina korglån. Och det motiverar, anser jag, ett undantag i ett eller annat avseende —i synnerhet om man kan gå vägen via affärsbankerna och animera dem att reglera de här lånen på ett sådant sätt att företagen inte drabbas kortsiktigt.
Herr talman! Jag tror inte att skillnaden i åsikt är så stor mellan Nils Åsling och mig. Låt mig bara anmäla att jag tror att det inte vore bra — inte heller för bankerna själva och deras kunder — om statliga myndigheter som riksbanken i ett sådant här läge tog över relationen mellan banken och lånekunden och gjorde några särskilda operationer. Jag tror nämligen att det för framtiden vore ytterst olyckligt om inte bankerna när de rekommenderar olika låneformer — kanske också för företagen främmande låneformer — känner ansvar för konsekvenserna, om det hela skulle visa sig vara en mindre lyckad rådgivning. Trots allt skall banken — särskilt när det gäller stora banker kontra småföretag — besitta kunskaperna och kunna bedöma företagets förmåga att hantera en upplåning av det här slaget. Jag tycker alltså att långivarna i det här fallet bär ett ansvar, som jag utgår från att de kommer att uppfylla i de fall där det är möjligt och lämpligt att göra det.

Herr talman! Nils G. Åsling har, med hänvisning till vissa uttalanden i pressen om att regeringen planerar en börsintroduktion av den statliga affärsbanken, PKbanken, frågat mig när en introduktion av PKbankens aktier på Stockholms fondbörs kan ske, och om det planeras ytterligare utförsäljningar eller börsintroduktioner av statliga företag. Mitt svar på frågan angående en börsintroduktion av PKbankens aktier är att en sådan åtgärd inte har diskuterats inom regeringen. I den mån det i pressen förekommit uppgifter om att regeringen planerar en börsintroduktion är de alltså felaktiga. Regeringen har inte heller några planer på att sälja ut eller börsintroducera något annat statligt bolag.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

I den personaltidning som PKbanken utger och vars februarinummer kom häromdagen noterar jag att PKbankens styrelseordförande sluter upp på verkställande direktörens sida i den här frågan. Tidningen frågar styrelseordföranden Lars Sandberg om han anser att PKbankens aktier till någon del borde börsnoteras, och han svarar då att han delar verkställande direktören Bertil Danielssons uppfattning i den frågan. Han säger ordagrant: ”När banken inom något år behöver tillskott i form av aktiekapital är tidpunkten lämplig för börsintroduktion. Det är praktisk politik. Men då ska man ha klart för sig att staten ska ha huvudägarskapet kvar.” När det gäller andelen säger han att man skulle kunna tänka sig att 30-35 20 vore privat. Han säger också: ”Och jag ser fram emot börsintroduktionen. Den är till fördel för banken och bör stimulera de anställda utan att banken uppger sin ideologiska grund.” Senare i intervjun säger han också att andra statliga företag borde följa efter på den här vägen. Därför kommer finansministerns besked här som en besvikelse. Jag trodde att regeringen hade släppt sina gamla ideologiska hämningar och såg detta strikt affärsmässigt och praktiskt. Det skulle, som Lars Sandberg säger, vara praktisk politik att nu vidga ägarbasen för en rad statliga företag. Med tanke på sitt rörelseresultat vore PKbanken en i hög grad intressant partner för kapitalplacerare på fondbörsen. Jag skulle vilja rekommendera finansministern att lyssna på Lars Sandberg — det är ju en förnuftig man; ni har lyssnat på honom i andra sammanhang. Jag tycker att det vore skäl att ta sig en allvarlig funderare på vad Lars Sandberg betraktar som praktisk politik.
Herr talman! Jag är litet överraskad över den här utläggningen av Nils Åsling. Jag svarade helt enkelt på hans fråga, som gällde om regeringen planerar en börsintroduktion av PKbanken och när den skulle ske. Svaret är alltså att någon sådan fråga inte har anhängiggjorts i regeringen och inte diskuterats i regeringen och att det därför inte finns några planer på att börsintroducera PKbanken. Däremot innebar svaret inte utvecklandet av någon doktrin om att börsintroduktion av PKbanken eller av andra statliga företag inte kan ske. I den frågan har jag över huvud taget inte uttalat mig, Nils Åsling. Jag har bara sagt att någon börsintroduktion inte är aktuell i regeringen och att regeringen alltså inte har några planer på att introducera PKbanken på aktiebörsen. Det är möjligt, för att inte säga troligt, att man i PKbanken har sådana planer, men de har inte förelagts regeringen, och jag har därför ingen möjlighet att uttala mig om regeringens inställning till dessa planer. Är det så att Lasse Sandberg vill tala med mig om hur man i framtiden skall hantera PKbankens aktier och kapitalanskaffning är han hjärtligt välkommen att resonera om det.

Herr talman! När finansministern nu lämnar det skrivna svaret känner jag bättre igen honom. Nu har finansministern blivit den pragmatiske politiker som jag känner honom som sedan tidigare. Det är intressant att finansministern gör en klar distinktion mellan det faktum att det inte finns några planer och regeringens principiella inställning till frågan om privatisering av statliga företag. Slutsatsen av det senaste inlägg finansministern gjorde är alltså att man ännu inte bestämt sig för hur man rent principiellt skall se på frågan om privatisering, börsintroduktion, av statliga företag. Man har bara inte några planer. Men om diskussionen kommer upp är man beredd att ta ställning till principfrågan. Det var därför jag i mitt förra inlägg tillät mig att rekommendera den praktiska politik som Lars Sandberg gjort sig till förespråkare för, nämligen att gå ut och privatisera så stora delar av det statliga företagsinnehavet som möjligt. Det skulle lätta trycket i finansdepartementet. Jag har en bestämd känsla av att läget är tillräckligt ansträngt som det är.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat industriministern om regeringen är beredd att medverka till att skapa sysselsättning för de anställda vid sulfatfabriken i Sandarne och därmed ge dem trygghet och framtidstro. Frågan har överlämnats till mig. Enligt Stora Kopparbergs Bergslags AB har efterfrågan på oblekt sulfatmassa varit låg och bolaget bedömer att efterfrågan inte kommer att öka i framtiden. Därför har bolaget beslutat inleda MBL-förhandlingar om en eventuell nedläggning av sulfatfabriken i Sandarne. Eftersom förhandlingarna inte är avslutade och inga varsel om uppsägningar har anmälts kan jag f.n. inte uttala mig närmare i frågan. Jag utgår ifrån att företaget vid en eventuell nedläggning av verksamheten så långt möjligt vidtar åtgärder för att sysselsättningstillfällena skall bevaras i området. Om resultatet av MBL-förhandlingarna blir att verksamheten vid sulfatfabriken skall upphöra, kommer givetvis samhällets tillgängliga sysselsättningspolitiska medel att stå till förfogande för att mildra effekten av nedläggningen.